Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag delar i och för sig statsrådet Lindahls uppfattning, att de tragiska händelserna vid Östra sjukhuset i Malmö ur strikt saklig synvinkel inte är den lämpligaste utgångspunkten för en seriös debatt om det som litet slarvigt kallas för dödshjälp. Men faktum är ju att en dödshjälpsdebatt har blossat upp efter Malmötragedin. Det har bl.a. hävdats, inte minst i de stora kvällstidningarna här i Stockholm, att den unge man som nu anklagats för ett par dussin mord skulle ha utfört dåden under påverkan av just dödshjälpsdebat ten. Det har också sagts att aktionsgruppen Rätten till vår död faktiskt skulle vara medansvarig och medskyldig till de många dödsfallen. Det är mot den bakgrunden jag har funnit det oundvikligt att begära statsrådets syn på saken. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet avstår från varje sammankoppling av vansinnesdåden i Malmö och en seriös diskussion om dödsproblematiken i det moderna samhället. Ingen vettig människa har naturligtvis tänkt sig att det skulle vara tillåtet att inom sjukvården ta livet av människor hur som helst. Det gäller något helt annat.

Utredningen av sjukvården i livets slutskede har redovisat några siffror, som iall sin torrhet kan få håret att resa sig också på de mest hårdfjällade. Vid undersökning av 202 dödsfall har man t.ex. funnit att 71 96 av patienterna hade smärta under sista levnadsveckan, och av dem hade drygt hälften svår smärta. 69 24 hade andnöd under det sista dygnet. 73 26 visade tecken på ångest och oro, de flesta i hög grad. Över hälften av patienterna led av illamående, feber, törst, avföringsbesvär osv. Man skulle kunna gå längre och med en ganska besvärande närhet beskriva hur det faktiskt är för de flesta männniskor under de sista timmarna, dagarna och månaderna av detta jordeliv. Det är mot den bakgrunden allt fler människor har frågat sig vad det är för mening med att lägga ytterligare timmar, dagar, månader till livet i slutskedet, om det inte vore humanare att ibland t.o.m. förkorta dödsprocessen. Allt fler har velat fatta sådana beslut själva. Allt fler vill ta ett ansvar för sin egen död, lika väl som de som myndiga människor förutsätts ta ett ansvar för sina liv. I debatten har detta förvrängts till att man skulle vilja ta livet av andra människor. Men det handlar ju inte alls om det utan om att fler människor skulle vilja bestämma över sin egen död, inte över andra människors död. Det är i det sammanhanget som olika former av skriftliga förklaringar och viljeyttringar angående den vård man kan få i livets slutskede har blivit aktuella. Jag noterar att statsrådet refererar till socialutskottets betänkande 1976/77:12 och håller dörren öppen för fortsatt diskussion. Jag finner det lämpligt att citera det relevanta avsnittet i utskottets betänkande: ”Sedan föregående års riksdagsbehandling har debatten rörande rätten att avstå från livsuppehållande behandling fortsatt. På det internationella planet har bl.a. den omständigheten inträffat att Europarådets parlamentariska församling i januari i år antagit en rekommendation om de sjukas och döendes rättigheter. I denna rekommenderas Europarådets ministerkommitté att uppmana de enskilda länderna att inom särskilda undersöknings kommittéer utreda bl.a. frågan om skriftliga deklarationer, upprättade av juridiskt utbildade personer, varigenom läkare ges fullmakt att avstå från livsförlängande åtgärder, särskilt i fall då irreversibelt bortfall av hjärnfunktionerna föreligger. Rekommendationen bereds f.n. inom ministerkommittén och dess organ.

Således är det inte, som i debatten framförts från olika håll, fråga om några lösa utkast, utan socialutskottet har, mot bakgrund av Europarådets ministerkommittés rekommendationer, högst seriöst tagit för givet att denna fråga kommer att aktualiseras i den pågående utredningen. Avslutningsvis vill jag fråga statsrådet, om man nu verkligen kan lita på att utredningen, som skall lämna sitt slutbetänkande i vår, har tagit itu med problematiken, så att vi får en allsidig beskrivning av alla de komplikationer som självfallet inträffar i sådana här sammanhang. Det är ingen lätt sak att lösa detta. Det är inte lätt att sluta jordelivet och det är inte heller så lätt att stifta lagar som handlar om hur det skall gå till. Men vi har i vårt moderna samhälle skapat en situation som gör att vi måste ta ett politiskt ansvar också när det gäller detta bistra faktum.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Tragedin vid Östra sjukhuset i Malmö har fått debatten om sjukvården att flamma upp. Sjukvården mår väl av en fortgående debatt, ty även om vi vet att sjukvården i många stycken fungerar oklanderligt, har den genom sin komplexitet ändå många brister. Alla har vi ett personligt förhållande till sjukvården. Den hjälper oss till världen, och den hjälper oss när vi skall lämna världen. Det säger litet om spännvidden i den uppgift som sjukvården har sig förelagd. Födelse och död är några av människans stora gränsstationer, och man kan inte nämna dem utan att förnimma de religiösa övertoner som förknippats och förknippas med dem. Det säger litet om den grannlaga uppgift som sjukvården här har. Det påminner om att sjukvårdsteknik, sjukvårdsteknologi och rationell rutin har sin begränsning. Dess förmåga att bota är stor, men om den blir allt blir den intet. Även om sjukvården kvantitativt sett till övervägande del berör människor mellan polerna födelse-död är det sjukvården i livets slutskede som fokuserats till följd av den tragiska händelsen i Malmö. 20-30 människor mördas på en långvårdsklinik mitt ibland oss. Förutom det sensationella och tragiska, som gett eko i världspressen, är den seriösa frågan ändå inte vem som bär skulden och hur man skall få fram en syndabock. Sannolikt är detta en engångsföreteelse. Den inträngande och borrande frågan är främst denna: Vilka brister har långvården som gör att mord i denna skala kan inträffa under en så lång följd av månader utan att morden upptäcks? Man kan invända att sjukvården inte är till för att upptäcka mord och att obduktioner och andra rutiner inte är så mycket insatta i ett rättsmedicinskt sammanhang som i ett pedagogiskt. Men sjukvården är ju till för att upptäcka och i möjligaste mån lindra och bota lidanden. Här avslöjar Malmöhändelserna stora brister. Alltför många av de döda måste ha lidit, men ingen eller nästan ingen har reagerat med tillräcklig kraft mot detta. Tragedin har fått fortgå och mogna till den katastrof som det nu blivit. Utan att föregripa det utredningsarbete som nu har kommit i gång och som förhoppningsvis lägger korten på bordet kan man bara konstatera att i svensk sjukvård, i varje fall när det gäller långvården, föreligger det rutiner som inte på ett tillräckligt finmaskigt sätt fångat upp de signaler, uttalade eller outtalade, som måste ha förekommit i många fall från människor i nöd. Har inte sändarna varit på samma våglängd som mottagarna? Någon blockering måste rimligen ha förelegat. När man i detta sammanhang talar om att patienter, i synnerhet äldre långvårdsfall, så lätt förvandlas till vårdpaket berövade såväl integritet som värdighet, så är det ingen anklagelse mot en vårdpersonal som är överlupen av uppgifter på grund av underbemanning, stor personalomsättning och en prioritering av uppgifterna där de omedelbara materiella åtgärderna kommer först. Det är vårdsystemet som ställs mot väggen. I det innefattas naturligtvis otillräckliga resurser. De materiella och tekniska resurser som står till buds är nödvändiga inslag i den tunga vården av våra gamla på långvårdskliniker. Här är sannerligen inte platsen att tala illa om tekniken i den meningen. Den är en nödvändig och oumbärlig del och inte en motsats till utan en förutsättning för mänsklig vård. Bristerna i det här avseendet är tillräckligt kända för att det skall räcka med en påminnelse om dem. Jag tänker på avdelningar där gamla måste gå till sängs kl. 3 på eftermiddagen för att det är brist på personal, på platsbristen, som kommer att accentueras i takt med det stigande antalet åldringar i vårt land och på bristen på personal, inte minst läkare och sjuksköterskor, en följd av den låga status som långvården innehar. Som sagt: Bristerna är väl kända. Man kan sannolikt räkna med instämmanden när man pekar på några brister i systemet, som jag har försökt göra här, men den fråga som kanske är angelägnare och når djupare gäller inte vårdsystemet i yttre avseende, med dess materiella brister, utan mera de värderingar som byggt upp systemet och styr det och som det skall tjäna. Finns det en själ och ande för vilka vårdsystemet är kroppen eller är det bara ett maskineri utan själ? Man talar ibland om sjukvårdsapparaten — sjukvården blir en industri med det löpande bandet som ett ideal. Vad blir läkarna då om inte ingenjörer? Att nyproduktion och reparation i ett sådant perspektiv har status och är meningsfullt är begripligt, men det som inte kan repareras och som ohjälpligt håller på att rosta sönder, är det då av intresse? Vilken funktion får egentligen långvården? I det här sammanhanget tror jag att en ensidigt driven dödshjälpsdebatt i sina förgreningar vållat en hel del skada. Den nerrivande inverkan på en djupt fattad känlsa för människans värde och värdighet som dödshjälpsdebatten tyvärr åstadkommit måste besinnas. Nödvändiga förtecken, nyanser och undertoner försvinner så lätt när man ropar på torgen. En annorlunda syn på åldrandet, vården av gamla, inte bara i dödens närhet, har efterlysts. Som professor Helander i Lund påpekat har akutvårdens naturliga fråga ”Vad är det som inte fungerar? Det måste repareras.” applicerats med orätt på långvården. Alltför mycket fungerar inte, uppgiften blir jättelik och inbjuder till resignation och hopplöshet inför alla minusposterna. I stället borde frågan vara: Vad är det som fungerar? Vad kan vi göra åt det? Men detta negativa anslag är genomgående i samhället som helhet, inte bara i sjukvården. Det är viktigt att vi verkar för att skapa ett samhälle där gamla inte betraktas som något vi inte längre behöver därför att de lämnat det produktiva livet. I gårdagens samhälle fanns ett mönster med tre generationer i familjen som innebar en naturlig plats för de äldre i familjegemenskapen och också en naturlig omsorg om de äldre. I den familjegemenskapen fanns också meningsfulla uppgifter för de gamla. Med den ändrade familjeroll vi fått på senare år har också i hög grad attityden till gamla förändrats. Naturligtvis har också den generella boendesegregationen, som skapats av en snabb utbyggnad av stora, ensidigt planerade bostadsområden, präglade av kontaktbrist människor emellan, bidragit till denna bild. Bristen på kontakt mellan generationerna leder till alldeles speciella värderingar och attityder. Institutet för gerontologi i Jönköping har undersökt barns attityder mot äldre. I rapporten sägs bl.a.: Allmänt kan sägas att de flesta undersökningar visat att gamla människor tenderar att stereotypiseras och detta inte bara av de unga utan också av de äldre själva. De gamla uppfattas som allmänt sjukliga, trötta, inte sexuellt intresserade, mentalt långsammare, glömska och mindre förmögna att lära nya saker, gnälliga, tillbakadragna etc. Barn upplever, visar undersökningen, ofta äldre som tråkiga, otrevliga, rigida och utan positiv självuppfattning. Undersökningen visar att kontakten mellan unga och gamla är störst på landet och minst i storstadsförorter. 50 26 av ungdomarna i storstadsförorter har sällan kontakt med de äldre mot 15 26 av ungdomarna på landsbygden. Daglig kontakt med moreller farföräldrar har 5 96 av de unga i förorterna mot 50 96 på landet. Ett samhälle som på detta sätt skiljer generationerna åt och som ger oss denna syn på den äldre generationen kan naturligtvis inte utan vidare se den äldre generationen i sig själv som en resurs. Vad vi saknar är en riktig uppskattning av åldrandets värde. Det är en återupptäckt som återstår att göra. Det är icke fråga om en servil underdåninghet för åldrandet som sådant, utan vad man efterlyser och saknar är en mognad besinning, kalla det gärna vördnad, inför den erfarenhet som egentligen bara livet kan ge. En tillbörlig uppskattning är befogad och skulle återge de äldre en centralare plats både i vårt medvetande och i det sociala livet. Som det nu är ställs mycket av detta på undantag. Vad vi saknar är en helhetssyn på människan som biologisk och social varelse med såväl kulturella som religiösa behov. En uppdelning av människan i olika vårdsektorer hotar en sådan helhetssyn. Det gäller också om hon blir ett ting som skall vårdas. Jag kan instämma i statsrådets uppfattning att ett arbete i vårdlag enligt den lilla gruppens princip måste innebära betydande fördelar för både personalen och patienterna. Mindre vårdenheter har också möjligheter till en mänskligare vård inbyggda i sig. Herr talman! Naturligtvis kan en sjukhusledning i sina rutiner inte agera med utgångspunkt i att det kan finnas potentiella mördare bland personalen. Men ändå, med dagens många gånger fabriksinriktade sjukvård och stora sjukshusenheter, är risken stor att reaktionstiden inför onormala händelser, som den i det här fallet drastiskt stigande dödsfrekvensen, blir onormalt lång. Den individuella vården och omsorgen riskerar att komma i efterhand, även om personalen säkert ofta försöker göra sitt bästa i den rådande situationen. Långvården är den tveklöst svåraste delen av sjukvården att arbeta inom för de anställda. Många anställda inom långvården trivs med sina arbeten och känner att de gör en angelägen insats. Men för många som kommer oförberedda in i yrket kan det bli en chockartad upplevelse. Den höga omsättningen på personal är ett tecken på detta. Därför är utbildningen av personalen viktigare inom långvården än någon annanstans.

Herr talman! Tillåt mig för min del tacka statsrådet Lindahl för den möda hon har lagt ned på svaret. Jag kan dock inte neka mig att säga att jag tror att det hade varit bättre med ett mindre juridiskt-formalistiskt svar och i stället merav statsrådets naturliga spontanitet, som endast sparsamt glimtade fram i alla hennes uppgifter om statliga utredningar och trycksaker, publicerade och ännu icke publicerade. Jag kan inte heller neka mig reflexionen att en del av den möda som i dag läggs ned i dessa utredningar och trycksaker förmodligen skulle kunna få bättre användning, om den sattes in i det direkta vårdarbetet någonstans. Att jag besvärade statsrådet med en interpellation berodde på att jag kom att läsa Per Gahrtons interpellation med dess vittsyftande reflexioner kring livets slut. Jag befarade då, liksom statsrådet uppenbarligen har gjort, att denna interpellationsdebatt skulle ventilera hela dödshjälpsproblematiken, och som riksdagens ende läkare kände jag det som en moralisk skyldighet att i så fall finnas till hands i slaktningens mitt för att möjligen i vissa stycken kunna ge en eller annan upplysning. Iikhet med statsrådet Lindahl vill jag inte nu beröra vad som fortfarande är föremål för rättslig utredning och om vilket vi inte har andra uppgifter än dem som massmedia har förmedlat. En av alla tiders största läkare, professorn Sir William Osler, har bland sina aforismer efterlämnat även denna: Misstro allt som står i tidningen. Om du där finner någon uppgift, som du hittills trott vara sann, dra den i tvivelsmål och skynda dig att kontrollera den. Inte heller vill jag nu närmare kommentera socialstyrelsens olyckliga och opsykologiska agerande när denna händelse först blev känd; det kanske blir tillfälle till det i annat sammanhang. Jag har i stället sett som min uppgift att, mot bakgrund av nära 40 års arbete i sjukvården, försöka belysa några av de reella problem som gjort en sådan händelse möjlig och som kan tvinga oss att i framtiden också tänka på brott som en orsak till oväntade händelser inom sjukvården — något som vi hittills på det hela taget sällan eller aldrig behövt räkna med, vilket naturligtvis är orsaken till att det dröjde så länge innan gärningsmannen i detta fall greps. Mina två frågor till sjukvårdsministern har varit principiella men praktiskt viktiga därför att sjukvården befinner sig i en ständig förändringsprocess och de förändringar jag nämnt — beslutsansvarets söndervittring och fokuseringen på anteckningar om patienten i stället för på patienten själv — bäddar för en utveckling inom den slutna vården som utsätter patienterna för uppenbara risker. Av dessa frågor har statsrådet inte berört den senare. Beträffande den första — om beslutsansvaret — har statsrådet däremot markerat sin anslutning till den av ansvarsnämnden tidigare intagna ståndpunkten, att en överläkare har skyldighet att i alla delar ta ansvar för vård och beslut på kliniken. Det är bra att detta blivit sagt också här och nu. Ansvaret är således odelbart för läkaren — för hans bedömning och för hans beslut. Inom sitt kompetensområde kan däremot annan personal ställas till ansvar för felaktigt utförande av en beslutad åtgärd. Ansvar är något som en chef måste bära och om vilket han ständigt måste vara medveten att det i varje stund kan utkrävas av honom. Å andra sidan kan han eller hon också begära att det skall finnas en rimlig kongruens mellan uppgiftens krav och de till förfogande stående resurserna. Resurserna tillhandahålls i sjukvården av huvudmännen. Kraven ställs av patienterna, deras anhöriga, personalen och ibland även av huvudmännen själva. I dagens ekonomiska situation med det rådande personalläget och med förväntningar från skilda håll, som i den nuvarande fasen av samhällsutvecklingen är klart orealistiska, uppkommer det emellanåt situationer där ansvaret inte längre kan bäras på ett rimligt sätt och där det riktiga vore att cheferna i tid ställde villkor för att fortsätta och — om dessa inte infriades — frånsade sig ansvaret. För mig är detta väsentliga och livsviktiga ting. Jag har vuxit upp i en tid då beslutsansvaret upplevdes mycket starkt, inte minst under beredskapsåren. Sjukvården är en lika allvarlig verksamhet och fordrar ständig beredskap inför det oväntade. Jag har sett det som en viktig uppgift i min civila gärning att ständigt — och hos nya skaror av unga läkare — inskärpa allvaret i vårt ansvar, ansvaret för omsorgen om de medmänniskor som har anförtrotts, eller anförtrott sig, i vår vård. En klinikchef bär det ansvaret dygnet runt. Andra läkare bär det under tjänstetid, men också utanför denna, om de kommer i kontakt med någon som behöver hjälp, intill dess de kunnat överlämna ansvaret till någon annan behörig instans. Det är emellertid uppenbart att detta, som var en självklarhet för en generation sedan, inte längre ter sig lika självklart.

Det är naturligtvis också med stor oro man ser hur riksdagen på senare år medvetet urvattnat tjänstemannaansvaret och försvagat medborgarnas rättsställning gentemot myndigheterna. Läkarkåren utgör därvid t. v. i viss mån ett undantag, än så länge, men hela tendensen är fördärvbringande. Ansvar skall kunna utkrävas av personer som fattar beslut, och de skall ha detta förhållande för ögonen varje gång de fattar ett beslut. Jag är medveten om att mina synpunkter kan anses gammalmodiga och omoderna, men jag är övertygad om att en stark och ograverad ansvarskänsla hos dem som har att tjäna sina medmänniskor är den enda säkra garantin för att händelser av det slag som föranlett denna debatt icke skall upprepas, vare sig i sjukvården eller annorstädes. Ingen sjukvård kan emellertid fungera utan gott samarbete mellan olika personalgrupper. Samhällsutvecklingen har medfört ett mer kamratligt förhållande mellan olika befattningshavare inom sjukvården, vilket också gäller relationerna mellan äldre och yngre. När det gäller yngre personals attityder till äldre patienter har det dock ibland gått för långt. På det hela taget är emellertid ungdomen, sådan vi möter den inom sjukvården, mycket bra. Det är självklart att en god arbetsledning skall ta vara på de positiva resurser, inte minst på känslolivets område, som all personal, inte minst de yngre, kan ställa upp med. Det är lättare att göra detta för en arbetsledare om hon eller han har en inre säkerhet, baserad på kunskap och erfarenhet. Ju osäkrare en arbetsledare är, desto mer stöd och trygghet måste en överordnad chef ge vederbörande. Särskilt gäller detta relationen mellan ansvariga läkare och sjuksköterskor på de olika vårdavdelningarna. Arbetsschemat gör många gånger att unga och oerfarna sjuksköterskor tvingas uppbära ett större ledningsansvar än man egentligen kan begära. Det är självklart att läkarna skall lyssna till vad personalen har att berätta om patienterna. Många gånger är det sjukvårdsbiträden, medicine kandidater och extravak som har de största möjligheterna att lära känna patienterna som människor. Upplysningar om sådant kan man bara få där en frimodig anda råder. Frimodighet, förenad med god uppfattning, karakteriserar en bra avdelnings psykologiska klimat. Men detta är en sak. En annan är återigen att ansvaret inte kan delas. Det förblir odelat hos läkaren för alla åtgärder, oavsett om de utgör delar av en rutin eller är ordinerade vid särskilda tillfällen, men också för åtgärder som inte vidtas. Det är viktigt att inhämta upplysningar och råd, men vilka upplysningar och vilka råd man sedan vill bygga sitt beslut på tillkommer den ansvarige själv. Gruppvård och vårdlag hade vi ju överallt på 1940-talet. Det var innan sjukhusteknokraterna började talet om sjukvårdskonsumtion och sjukvårdsproduktion och införde industrins löpandebandprinciper i vården. Det var också innan pedagogikfrälsta sjuksköterskeskolerektorer tog bort eleverna ur det praktiska arbetet för att ställa dem vid sidan och låta dem se på när andra arbetade. Jag kämpade förgäves mot det. Det är självklart att vi skall ha lagarbete i vården. Det behöver inte utredas till förbannelse, för det är inget nytt, det har funnits förut. Det är dubbelt nödvändigt på grund av den kontinuitetsbrist som korttidsarbetet medför. Sjukhusveckan har 168 timmar. Heltidsarbetande arbetar 40 av de timmarna, deltidsarbetande färre. Det är önskvärt att de sjuka känner igen åtminstone någon av sina vårdare vid varje tillfälle. Dess bättre tycks detta vara lättare att tillgodose på de mest insatsoch personalkrävande avdelningarna som intensivoch hjärtinfarktavdelningarna. Kombinationen beredskap och kontinuitet kostar emellertid pengar. Fackliga strävanden som gäller löner riktar sig mot arbetsgivaren, och inom den offentliga sektorn i sista hand mot övriga medborgare. Fackliga strävanden som avser nya förmåner för personalen på arbetsmiljöns område i vidsträckt bemärkelse inom ett från början givet lokaloch budgetutrymme måste däremot nästan alltid köpas på patienternas bekostnad. Vårdplatser offras till personalutrymmen, och läkarexpeditioner flyttas bort från vårdavdelningarna. Inte att undra på att doktorn sedan inte finns till hands. En teknologi som genom ökade lokalytor förlängt gångvägarna inom sjukhuset tenderar att dra personalen från vårdrummen till expeditionslokalerna. Men den hjälpande och tröstande handen kan dåligt ersättas genom en knapp på snabbtelefonen. Kanske har mycket av detta varit nödvändigt för att över huvud taget kunna rekrytera personal till tunga arbetsuppgifter i detta den steriliserade arbetsmiljöns årtionde. Men samtidigt riskerar många enkla mänskliga värden att gå förlorade, och sådana värden tillhör också arbetsmiljön. Statsrådet Lindahl har i sitt svar inte tagit upp min fråga om ”sittronder”. I stället har ett svar givits i det senaste numret av Läkartidningen av en förutvarande riksdagsledamot, dr Elisabet Sjövall. Hon säger utifrån egna erfarenheter i Göteborg att huvudparten av långvårdsläkarnas arbete får ske genom sittronder. Detta är ett skakande besked. Härigenom förvandlas patienten till en personakt och vårdas genom ombud. Detta är sannerligen inte något uttryck för läkarnas makt utan för deras vanmakt. Det kan nog inte ha undgått någon att det med oregelbundna mellanrum, men inte minst just nu, förekommit onyans2rade och osakliga kampanjer mot läkarna i somliga av våra massmedia. En okunnig sociologiprofessor låter kabla ut en vettlös TT-intervju om att ”bryta läkarnas makt”. Och en hårt trängd sjukhusdirektör har den goda smaken att antyda att nästa gång kan det vara en läkare som ertappas som mördare. Låt mig, herr talman, säga att det snart får sättas punkt för sådant här. Vi ställer inte upp på detta mycket längre till. Om vårt lands läkare är så usla som det sägs av folk som borde begripa bättre, kan vi stiga ur, temporärt, allesammans och överlämna åt administratörer och massmedia att svara för vården, eftersom ju de tycks begripa allting så mycket bättre. Jag tror att vi med ett visst lugn kan invänta det ögonblick då man ber oss komma tillbaka. För i motsats till politiker och tjänstemän är läkare inte intresserade av makt. De enda som har makt på våra sjukhus är sjukhusdirektörer och skyddsombud. I deras händer ligger nämligen besluten om hela verksamheten skall pågå eller stoppas. Vanliga läkare är intresserade av sitt arbete, därför att detta arbete skänker både intellektuell och känslomässig tillfredsställelse. För dem — och jag räknar mig till dem — är makt ett fult ord och ett ord som borde förekomma så sällan som möjligt bland dem som säger sig arbeta för det gemensamma bästa. Per Gahrton har i sin interpellation också ifrågasatt läkarnas integritet och antytt att politikerna måste lagreglera läkarnas handlande inför livets slut för att förebygga ”oreglerade” barmhärtighetsmord. Jag vet inte var Per Gahrton har sina uppgifter ifrån, men de sakuppgifter om vården kring livets slut som han lämnar i sin interpellation är enligt min mening delvis ganska ensidigt utvalda. Eftersom en stor del av det ifrågavarande arbetet utförts på Serafimerlasarettet och av den som där utbildats till landets första doktor i omvårdnadsforskning, sjuksköterskan Ulla Qvarnström, har jag kunnat följa det arbetet i detalj. Man måste göra klart för sig att huvudparten av alla dödsfall — och av alla sjukhusdödsfall — inträffar på akutsjukhusen, särskilt på medicinklinikerna, och där oftast inom den första eller andra sjukhusveckan. Om man, som Per Gahrton, ondgör sig över att återupplivningsförsök görs ”sista levnadsdygnet”, skall man ha klart för sig att detta bara betyder att ett visst antal återupplivningsförsök inte har lyckats. Men de många fall där de lyckats kommer ju inte med i en dödsfallsstatistik. Jag har nyligen i Läkartidningen skildrat en serie mer eller mindre hopplösa fall, där facit blev en levande och inte en död patient. Men det intresserar man sig inte så mycket för. När man summerar ned önskemålen från patienter och anhöriga visar det sig att precis lika många har önskat mer behandling som de som önskat sig mindre behandling. Detta talar för att den behandling som givits förmodligen legat tämligen rätt. Trots allt är det inte säkert att patienter, anhöriga och personal alltid gör riktigare bedömningar än läkarna. Det kan förvisso vara svårt att dö. Andnöden kan vara svårare att lindra än smärtan. Efter våra studier och erfarenheter utifrån har reglerna för smärtstillande medels användning avsevärt liberaliserats. Socialstyrelsen är nu beredd att ta de risker som en rikligare tillgång till morfinpreparat erfarenhetsmässigt utgör för personalen. I beaktande av narkotikasituationen i samhället kommer förmodligen narkomani bland sjukhuspersonal ändå att te sig som en liten artikel. Men Per Gahrton och andra måste försöka förstå en sak: Morfinpreparat sänker medvetandegraden, samtidigt som de minskar smärtan. Både patienter och anhöriga vill vanligen att den sjuke skall vara någorlunda vaken, när de anhöriga kommer på besök. Det är mycket man kan ha att tala om inför livets slut. Detta fordrar en smidig dosering av de smärtstillande medlen. Det är också så att man under morfinpåverkan kan ha plågsamma drömmar. Vad drömmar i den sömnen månde komma, det tål att tänka på. Jag vill inte dra upp någon riksdagsdebatt om detta, men jag har tyckt att uppgifterna i Per Gahrtons interpellation också kräver någon kommentar till protokollet. Herr talman! Detta var några allmänna reflexioner till den här debatten. Ingen av oss kan ännu säga hur relevanta de är just för tragedin i Malmö. Kanske är de ändå relevanta för det som vi måste rikta in oss på — att förebygga att patienter far illa, antingen detta sker med berått mod eller till följd av slarv och nonchalans. Sjukvårdsministern har talat varmhjärtade ord om att slå vakt om tryggheten för dem vilkas krafter börjar tryta, om behovet av fler vårdplatser i långvården och behovet av mera utbildad personal av alla slag. Sjukvårdsministern hoppades i sitt svar att dagens debatt skulle bidra till att förhållandena inom långtidsvården skulle kunna förbättras. Men låt oss inte dölja de faktiska svårigheterna bakom fromma förhoppningar. Med den befolkningsutveckling vi har i landet kommer vårdplatsbehovet, både inom akutvården och inom långvården, att öka länge än. Det kommer att öka katastrofalt, om man slår in på den linjen att man reducerar akutsjukvården, för akutsjukvården är i dag de äldres viktigaste resurs när det gäller att i tid förebygga uppkomsten av ett kroniskt behov av vård på institutioner. Vi har upprepade gånger visat siffror på detta, men ingen vill lyssna, och snart kommer det att vara för sent. Det är inte bara det att vi får flera äldre och färre barn. Det är också det att vi får fler äldre medelålders och färre yngre medelålders i arbetskraften. Detta spelar en stor roll för den framtida rekryteringen av vårdpersonalen. Det kan vara gynnsamt i psykologiskt hänseende med äldre vårdpersonal, men det är inte så gynnsamt när det gäller fysiskt krävande arbeten. Långvårdens problematik har på senare tid mångenstädes varit att rekrytera personal till befintliga vårdplatser snarare än bygga ut fler vårdplatser i och för sig. För egen del är jag tveksam om det i längden kommer att gå att rekrytera personal utan att kunna falla tillbaka på något slag av obligatorisk samhällstjänst. Om vi av ekonomiska skäl måste begränsa utbyggnaden av institutionell vård — och det tror jag blir ofrånkomligt — blir konsekvenserna att det patientklientel som kommer att prioriteras för sluten vård blir ännu tyngre och ännu mera insatskrävande. Det är begripligt att det tyngsta långvårds klientelet — och dit hör bl.a. de senildementa — hör till de mest deprimerande grupperna att arbeta med i vårt samhälle, därför att vården ger så litet hopp och så litet av det gensvar som annars är all sjukvårds innersta belöning. Jag är mindre optimistisk än sjukvårdsministern om möjligheten att lösa problemet, om vi inte får en sinnesändring i vår kultur och om inte de ideella krafterna kan riktas in på praktiskt barmhärtighetsverk snarare än på utåtriktade konfrontationer. Jag skulle exempelvis gärna se att de kristliga själar som i detta nu grälar om relationerna mellan stat och kyrka och om kvinnliga präster tog sig en funderare på berättelsen om den barmhärtige samariten.

Herr talman! Jag tackar sjukvårdsministern för svaret. När jag ställde min interpellation hade jag två syften. Jag ville dels få klarhet om hur det är med tillsynen av långvården och hur denna tillsyn prioriteras inom socialstyrelsen, dels försöka medverka till att skingra den oro som många gamla och sjuka känner för att bli inlagda på långvårdsavdelningar, en oro som förstärkts av händelserna vid Malmö Östra sjukhus. Dessutom ansåg jag det viktigt att frågan om personalrekryteringen till långvården ordentligt belystes, liksom frågan om personalens utbildning. Jag måste med beklagande konstatera att mina frågor har sjukvårdsministern nära nog helt förbigått. Var de för svåra att svara på? Eller på vilket sätt skall jag tolka de bristande beskeden? Frågan om socialstyrelsens tillsynsskyldighet avfärdar sjukvårdsministern med orden: ”Det ankommer på socialstyrelsen själv att inom ramen för styrelsens samlade resurser besluta om tillsynsverksamhetens omfattning och inriktning.” Ja, det är en självklarhet. Men så lätt kan sjukvårdsministern inte komma undan frågorna. Regeringen har också ett ansvar, ett övergripande ansvar. Har fru Lindahl någon gång gjort sig underrättad om hur läget är när det gäller socialstyrelsens tillsyn? Har hon vetskap om den dragkamp som pågår inom socialstyrelsens olika avdelningar om de medel som regeringen tilldelar dem? Skall ”prioriteringen” inom den myndigheten bara bestå i enkel matematik, där man ger ungefär lika mycket i procentuellt påslag till alla avdelningarna? Skall socialstyrelsen i avvaktan på den utredning som nu pågår om den blivande organisationen helt handlingsförlamas? Tillsynsresurserna inom socialstyrelsen är uppenbarligen inte tillräckliga. Det finns inte tillräckligt med medel till långvårdsbyrån för att den väl skall kunna klara tillsynen eller kunna göra inspektionsresor ute i landet. Det är bara någon eller några brandkårsutryckningar som medlen räcker till. Kan sjukvårdsministern anse detta vara tillfredsställande? Långvården har inte getts tillräcklig prioritet inom socialstyrelsen. Tvärtom har den trots det alarmerande läget, med brist på platser och med svårigheter att rekrytera personal till sjukhusen, hållits på sparlåga. Det är bra att socialstyrelsen ger ut skrifter som innehåller olika synpunkter på långvården. Men det är minst lika viktigt att den byrå som har ansvaret för tillsynen ges erforderliga resurser. Meningen är ju inte att de som ansvarar för tillsynen skall sitta på sina rum i Stockholm, utan meningen är att de skall ge sig ut i landet och inspektera och se över hur man sköter vården och att de skall ge de informationer som är nödvändiga. Den återhållsamhet som regeringen ålagt ämbetsverk och statliga förvaltningar när det gäller anslagsäskanden har gått ut över bl.a. långvårdsbyrån. Denna har inte ens kunnat tillsätta de tjänster som riksdagen beviljat medel för. Jag menar inte att morden i Malmö skulle ha varit omöjliga att utföra, om socialstyrelsen hade haft bättre tillsyn. Men man kan inte komma ifrån att långvårdsbyrån inom socialstyrelsen är eftersatt, och det tycker jag att den ansvariga ministern borde ha känt till. Eller vill hon inte ge besked, eftersom socialstyrelsen bokstavligen följt regeringens krav på åtstramningar? Vad man kan säga om socialstyrelsen är att den gett för låg prioritet åt tillsynsverksamheten, och det borde regeringen ha uppmärksammat. Sjukvårdsministern har inte besvarat de frågor om tillsynen som jag ställt i min interpellation, och jag upprepar dem därför: 1. Anser statsrådet att tillsynen när det gäller långtidsvården är tillfredsställande ordnad? 2. Är resurserna inom den byrå som sköter tillsynen tillräckliga? 3. Hur prioriterar socialstyrelsen tillsynsfunktionen? Jag är inte heller nöjd med svaret i fråga om vilka lärdomar man kan dra av det inträffade från personalrekryteringssynpunkt och i fråga om personalens utbildning. Jag fick inget svar på den punkten. Har sjukvårdsministern inte dragit några slutsatser? Statsrådets allmänna tal om att vi har en bra sjukvårdspersonal instämmer jag naturligtvis helt i. Därom finns det inga delade meningar. Personalen på långvårdsavdelningarna har ett tungt och svårt arbete, kanske det hårdaste inom sjukvården. Detta måste beaktas! I ett avseende var svaret bra, och det gäller det avsnitt som handlar om nödvändigheten av en noggrann kontroll vid nyanställning av personal och vid anvisning av beredskapsarbetare. Om den kontrollen hade skötts ordentligt i Malmö, är det i varje fall teoretiskt tänkbart att händelserna där skulle ha kunnat vara ogjorda. Men vad som skett kan inte ändras. Det är däremot ytterst viktigt att man nu följer upp vad som redovisas i svaret och att man ser till att kontrollen eller tillsynen vid personalrekrytering sköts ordentligt. Jag vill gärna understryka att långvårdspersonalens uppgifter är ansvarsfulla. Personalen måste ha en god utbildning. Det räcker inte med en korttidsutbildning. För att personalen rätt skall kunna sköta sitt arbete fordras det också kunskaper om hur man klarar den svåra uppgiften att ta hand om människor som ofta framlever sina sista dagar på långvårdsavdelningarna. Kommunalarbetareförbundets krav på bättre utbildning av personal vill jag understryka. De riktlinjer som kan väntas från utredningen beträffande sjukvård i livets slutskede kan därvid komma att betyda en klar förbättring. Slutligen: på min fråga hur man kan möta den oro som många gamla och svårt sjuka känner inför långtidssjukvården, en oro som kan ha förvärrats av händelserna i Malmö, har inte statsrådet Lindahl givit något svar. Och jag medger att det är svårare att ge något direkt svar därpå. Men vi borde vara överens om att göra allt för att förhindra att morden på de gamla vid sjukhuset i Malmö medför att en rädsla för intagning på långvården sprider sig bland sjuka människor. Detta är ett stort och besvärligt problem. Här måste alla, sjukvårdspersonal, huvudmän, politiker, socialstyrelse och regering, hjälpas åt för att bevara och stärka det förtroende för svensk sjukvård som vårt folk hyser. Malmöfallet är — får vi innerligt hoppas — ett undantag, ett mycket dystert och mörkt inslag i vår sjukvårds historia. Gunnar Biörck i Värmdö tog i sitt inlägg upp läkarnas situation och gav dem en orlovssedel för deras arbete. Jag kan helt instämma i hans synpunkter därvidlag. Men det är klart att det även bland läkarna finns olika människor. Det finns sådana som inte klarar av sina uppgifter, även om den överväldigande delen utan tvivel är utomordentligt kompetenta och fullgör sina uppgifter med all den skicklighet som erfordras. Jag tog i den allmänpolitiska debatten upp frågan om läkarnas ansvar. Jag måste tyvärr än en gång konstatera att det inte är bra ställt på alla områden. Striden mellan läkarna på avdelningarna i Malmö har varit olycklig för händelserna där. Det förefaller också egendomligt att en av läkarna på avdelningen vid sjukhuset i Malmö var sjukskriven från sin tjänst men hade möjlighet att arbeta på sina egna kliniker, som han drev vid sidan om tjänsten. Från detta arbete var han inte sjukskriven. Nog förefaller detta vara en sjuk sak, för att uttrycka sig milt. Herr talman! Jag tackar än en gång sjukvårdsministern för det svar som hon givit, och jag hoppas att hon i fortsättningen av debatten ger de besked som jag nu har efterlyst. Det är alldeles för många frågor som fru Lindahl inte har besvarat tillfredsställande.

Herr talman! Jag tackar obligatoriskt statsrådet för svaret, som möjligen kan godkännas som en beskrivning kompletterad med vissa personliga önskemål men som inte innehåller en enda mening om vad som konkret måste göras för att förbättra situationen inom långtidsvården. När den politiskt ansvarige för sjukvården i Malmö uttalar sig för pressen och hävdar, att långvården i Malmö inte är sämre än någon annanstans, ligger han sanningen närmare än vad han troligen själv är medveten om. Det behövs f. ö. bara att man läser något nummer av fackförbundstidningarna Kommunalarbetaren eller Vårdfacket, som är språkrör för de stora personalgrupperna inom vården, för att få bekräftelse på hur vårdsituationen ser ut inom långtidsvården över hela landet och på att Östra sjukhuset i Malmö tyvärr inte är en ensam företeelse. Jag vill ge några exempel. På S:t Eriks sjukhus i Stockholm har vårdsituationen för de anställda utmynnat i en anmälan till sjukhusets skyddskommitté. I anmälan heter det bl.a. att överbeläggningen med korridorpatienter omöjliggör användandet av de få tekniska hjälpmedel som finns, vilket innebär tunga patientlyft med risk för ryggskador som följd. Arbetsledarna tvingas till ständiga improvisationer och omflyttningar av patienter mellan vårdsalar och korridorsängplatser. Att försöka åstadkomma strategisk planering av avdelningarna är en omöjlighet. Arbetsledarna tvingas till dag-för-dag-planering och får flytta och stuva om patienter så gott som dagligen. De anställdas slutsats är att de inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt arbetarskyddssektionens direktiv. På Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm riktades blickpunkten på personalen när den beslutade att helt arbeta efter landstingets anvisningar, den s.k. metodboken. Resultatet blev att många patienter blev liggande kvar i sina sängar, och dagsrutinerna försköts med timslånga förseningar som följd. När arbetsmiljöombudet besökte Sabbatsbergs långvårdssjukhus var hans omdöme kort: Rovdrift på personalen! Och då talade han bara om arbetsmiljön, inte om vårdkvaliteten eller, rättare sagt, den brist på kvalitet som tidspressen medför. Personalens frågor är berättigade. Varför beskylls man för ”olagliga stridsåtgärder” när man efterlever arbetsköparnas anvisningar? Varför är det personalen som måste slåss för en bättre vård? En sjuksköterska på Åkeshovs långvårdssjukhus frågade sig efter sin första arbetsdag: ” Vad är det jag sysslar med? Vad har jag gjort i dag?” Hennes svar till sig själv blev ganska drastiskt: ”Jag har medverkat till att stoppa mat i den ena ändan och ta avföring från den andra. Vi har vänt och smort patienterna, och vi har varit allmänt vänliga.” Hon frågar sig om det är detta hon som sjuksköterska enbart vill göra och om det räcker för dem som arbetar inom långtidsvården. Detta är frågeställningar som ständigt diskuteras bland personalen. Alla är överens om att det hela från vårdsynpunkt är otillräckligt. Det ger heller ingen arbetstillfredsställelse att sköta patienter efter den löpandebandsprincip som i allt större utsträckning överförts från industrin och som präglar hela sjukvårdssystemet i dag. Tyvärr förlorar våra åldringar också vid den jämförelsen. Vi är betydligt mera måna om våra maskiner och behandlar dem mycket mera omsorgsfullt än människor. Ansvariga politiker kan inte ha varit ovetande om den debatten. På Vasa sjukhus i Göteborg, som svarar för långtidsvården för större delen av Göteborgs befolkning, är det en ständig brist på personal. Frånsett några korta månader har man under de senaste 15 åren inte haft sina tjänster besatta. Man konstaterar att personalbristen oftare drabbar avdelningarna inom långvården. En sjuksköterska menar att under sådana förhållanden är steget kort från att känna arbetsglädje till ”motsatsen”. Låga löner och besvärliga arbetstider gör ett sådant steg ännu kortare. Detta är de sjukvårdsanställdas vardag, och här ligger förklaringen till den stora personalomsättningen. Alla börjar med ambitionen att göra en meningsfull insats i vårdarbetet, men ställs omedelbart inför verkligheten att personalen är dimensionerad enbart för patienternas fysiska behov. När man då inte har personal tillräckligt ens för detta blir det kris och många slutar. Den onda cirkeln kan brytas bara med en annan personalpolitik. Bättre anpassade löner och bättre arbetsschema, som kompensation för den obekväma tjänstgöring man inte kan komma ifrån, skulle få till följd att fler utbildade stannade inom vården. Vänsterpartiet kommunisterna har i en särskild motion till årets riksmöte tagit upp frågan om en kortare arbetstid med lönekompensation inom långvården som ett steg på vägen till en lösning av personalfrågan. Vi hoppas naturligtvis på en positiv behandling av den motionen i riksdagen. Dagens långtidsvård är från alla synpunkter — även i jämförelse med annan sjukvård — satt på undantag. Den njugga ekonomiska satsningen speglar på ett avslöjande sätt det kapitalistiska samhällets värderingar av människor. Att alla har samma värde oavsett ålder och hälsotillstånd, som det fastslås i statsrådets svar, stämmer inte överens med samhällets verkliga syn. Det är bara så länge man är lönsam som man räknas. Står du i produktionen och är i produktiv ålder, då har du åsatts ett värde som det finns intresse att bevara. Men har du inte kommit in i produktionen eller har du, som patienterna i långvården, kommit på den andra sidan produktionsåldern, då anses du inte mycket värd att satsa resurser på. Det finns i dag t.o.m. inom sjukvården högt uppsatta män som ifrågasätter åldringars rätt att kräva att samhället svarar mot Världshälsoorganisationens mål att ”hälsa är en mänsklig rättighet”. Den rätten skall tydligen upphöra när produktionsresultaten uteblir. Våra pensionärer klassas som en tärande grupp som hotar vår välfärd. På vissa nationalekonomers uttalanden verkar det som om alla åldringar kräver sjukvård och ligger samhället till last. Sanningen är ju i stället den att huvudparten inte belastar långvården. Det innebär då att de som finns där har ett stort vårdbehov, oftast dygnet runt, vilket gör arbetet extra tungt för personalen. Detta har de ansvariga inte tagit tillräcklig hänsyn till vid beräkningen av personalbehovet. De sjuka själva har inga kanaler för att göra sig hörda. De har inte den nödvändiga politiska kontakten, och i vården mister de helt sin integritet; de behandlas som nummer och skall enbart vara tacksamma över den eventuella vård de får. Protester förbättrar inte deras situation. Sjukvårdsbiträdena, som är patienternas närmaste kontakt och språkrör, befinner sig ofta i samma situation. De har inte den status med rätt att ta ansvar som en utbildning ger. Klyftan mellan läkaren och sjukvårdsbiträdet är fortfarande så stor att den naturliga kommunikationen inte fungerar. Det är därför viktigt att den hierarkiska strukturen bryts ner inom sjukvården — det gäller inte minst inom åldringsvården, där de anställda som har den dagliga kontakten måste föra de intagnas talan. Detta borde vara den naturliga länken mellan patienten och läkaren. Att försöka hitta enskilda syndabockar, som på grund av försumlighet kan ställas till ansvar för den tragiska händelsen vid Östra sjukhuset i Malmö, är inte någonting som det är meningsfullt att satsa utredningsresurser på. Inga enskilda personer kan lastas för det som hänt. Huvudansvaret finns hos alla, hos samhället som inte är berett att satsa tillräckligt med resurser på detta område, hos politiker som inte lyssnar på personalens nödrop, hos läkare som inte anser det vara status att arbeta inom långvården. Och jag kan inte vara överens med Gunnar Biörck i Värmdö, som hade en förklaring till att det dröjde så länge innan gärningsmannen greps. Professor Biörck anser att det finns en enskild gärningsman i det här fallet. Jag har en annan uppfattning. Jag menar att det i stället finns en risk med en utredning som drar långt ut på tiden, en risk att man då tappar bort de verkliga huvudfrågorna: Vilka åtgärder krävs för att förebygga liknande händelser? Hur skall långvården organiseras för att fungera på ett tillfredsställande sätt för såväl patienter som anställda? Händelsen i Malmö har avslöjat den mångfald problem och brister som finns inom långvården, och jag vill instämma i vad läkaren Elisabet Sjövall i Göteborg framför i Läkartidningen, nämligen att dessa problem ej kan angripas utan tillsättandet av en parlamentarisk utredning som får direkt befogenhet att belysa hela vårdproblematiken. Och eftersom många olika personalkaiegorier arbetar inom långvården bör utredningen ha en bred facklig representation, och den bör arbeta skyndsamt. Jag vill slutligen ställa frågan: Är statsrådet beredd att tillsätta en sådan parlamentarisk utredning som förutsättningslöst ser på långvårdens organisation, utbildningsbehov, ansvarsfördelning och nya arbetsformer?

Herr talman! Jag ber också att få tacka statsrådet för svaret, som ju till stor del är en redovisning av sjukvårdens organisation och ansvarsfördelning. Det har gått rätt lång tid sedan jag ställde min fråga, och jag förutsätter att alla ansvarskännande huvudmän tagit sig en ordentlig funderare på hur vården vid deras egna långvårdssjukhus fungerar. Jag delar helt statsrådets uppfattning, att det tragiska som hänt i Malmö inte får leda till att förtroendet för vår sjukvård minskar. Men jag vet också att jag inte är ensam bland riksdagens ledamöter om att ha fått motta ängsliga patienters och anhörigas funderingar och frågor. De redovisningar som har gjorts i massmedia om hur anställningen har skett av den person som hela den tragiska historien handlar om är också ägnade att skapa oro. Om det är riktigt som relaterats, att vederbörande på sina handlingar från tidigare anställning fått antecknat ”bör ej anställas” och ändå återanställts, måste det väl vara fråga om antingen ouppmärksamhet eller nonchalans i hög grad. Statsrådet påpekar att vår sjukvård internationellt sett står mycket högt, och det vill vi ju gärna tro, men man måste förstå att tvivlen finns. För hur kan det vara möjligt att så många människor på samma sjukhus avlider på till synes samma sätt inom så kort tid utan att man börjar reagera? Alla hoppas vi att vad som har hänt i Malmö är en engångsföreteelse. Vi måste förstå alla dem som oroligt frågar om de gamla på våra vårdinrättningar ändå är ett slags B-patienter som kommer i andra hand. Jag känner väl till socialstyrelsens intensiva arbete för att komma till klarhet om vad som eventuellt har brustit, men jag delar Ulla Tillanders mening, att det viktiga inte är att hitta en syndabock. Det viktiga är att dra lärdom av det tragiska som har hänt och vilka åtgärder vi bör vidtaga i framtiden. Vad kommer t.ex. statsrådet själv att vidta för åtgärder? Det var detta min fråga gällde, och jag utgår från att statsrådet efter så lång tid nu har en bestämd handlingslinje. Jag skall inte göra något långt inlägg utan vill bara ställa några enkla frågor som jag hoppas att statsrådet svarar på. Anser statsrådet att den framtida långtidsvården måste få ändrat innehåll och ändrad inriktning? Hur skall vi få ett bättre samspel mellan olika myndigheter, t.ex. vid anställning och anvisning av personal? Anser statsrådet att överinseendet över sjukvården måste skärpas? — Det är en mycket viktig sak, som jag ser den. Vilken roll kan debatten om dödshjälpen ha spelat i detta fall? Ingen må undra över att frågorna ställs, och frågorna måste också få svar. Det är viktigt att alla i beslutande ställning, inte minst sjukvårdsministern själv, medverkar till att vi snabbt får klarhet i hela den tragiska historien. Det som har hänt bör vara en allvarlig tankeställare för oss allesammans. Ingen vet hur snabbt man kan bli beroende av sjukvård i någon form, och ingen skall heller behöva ta emot den vården med ängslan och oro.

Herr talman! Vi är i dag i den unika situationen att när vi skall diskutera händelserna på Östra sjukhuset i Malmö, så är inga utredningar avslutade. Polisutredningen är i sitt slutskede. Rättspsykiatriska undersökningen har just påbörjats. Varken rättsmedicinsk eller rättskemisk undersökning är slutförd. Socialstyrelsens utredning är inte avslutad.

Jag och många med mig har inte tillgång till annat material än vad massmedierna förmedlat till oss. De källor ur vilka de har öst för att få fakta och information förefaller inte alltid ha varit helt klara, snarare något grumliga och vilseledande. Jag vill därför ställa ett par frågor direkt till statsrådet Lindahl. Det har i massmedierna talats om skandalösa förhållanden, och det har antytts att vården har eftersatts på grund av det s.k. bråket mellan läkarna. Mot den bakgrunden vill jag ställa frågan: Vilken uppfattning har statsrådet fått vid genomläsning av socialstyrelsens utredning eller av det material som statsrådet över huvud taget haft tillgång till? Jag vet att personalen på avdelningen har tagit väldigt illa vid sig av vissa beskyllningar i massmedierna. Jag har fått en skrivelse, undertecknad av 50 anställda på avdelning 26 vid långvårdskliniken på Malmö Östra sjukhus, i vilken man bl.a. skriver: ”Vi vill protestera mot den svartmålning av förhållandena på avdelningen som massmedierna de senaste veckorna excellerat i. Den stämmer dåligt med verkligheten. Vi tycker inte att vi gör ett sämre arbete än man gör på andra långvårdsavdelningar. Att diverse yttre omständigheter skulle ha inneburit att patienterna fått sämre vård, är en ren spekulation. Vi har ambitionen att på bästa sätt ta hand om våra patienter. Det är självklart i vårt yrke, att vi engagerar oss för dem och känner med dem. Att den åtalade kunnat arbeta ostört så länge, har som vi upplever det inte berott på slentrian och slapphet från vår sida. Det som hänt skulle säkerligen kunna ha inträffat på praktiskt taget vilken långvårdsklinik som helst. Det ökande antalet dödsfall var en gåta för oss såväl som för övriga inblandade. Men vi var snarare mer observanta än vanligt i vår förhoppning att komma på den sjukdom som vi trodde låg bakom.” Personalen vänder sig i skrivelsen också mot de uttalanden och påståenden som man menar lagts i ett ungt sjukvårdsbiträdes mun. Man skriver i det sammanhanget: ”Det säger sig ju självt, att om någon av personalen gjort sådana iakttagelser, att någon klarhet kunnat nås om den egendomligt höga dödligheten på avdelningen, dessa då genast skulle ha diskuterats och vidarerapporterats till ansvariga läkare. Om — —-” — här nämner man flickans namn —- ”anat vad som var i görningen, skulle det ha varit hennes skyldighet att anmäla detta.” Brevet slutar med: ”Med detta har vi inte velat föregripa resultatet av polisens och socialstyrelsens utredningar, endast lämna vår syn på förhållandena på avdelningen. Fel kan ha begåtts. Vi är inte mer än människor. Och om något brustit i rutinerna eller i kommunikationerna, kommer detta utan tvivel att klarläggas. Vi kan bara inte acceptera en smutskastning grundad på lösa påståenden.” Jag vill fråga statsrådet, om hon har några kommentarer till det brev som jag har läst upp valda delar ur och som är undertecknat av 50 anställda på avdelning 26 långvårdskliniken. I fallet Östra sjukhuset i Malmö frågar man sig naturligtvis: Hur kunde detta ske? Varför tog det så lång tid, innan det upptäcktes? Vad kan man göra för att förhindra ett upprepande? Det inträffade är en unik händelse i svensk sjukhusoch kriminalhistoria. Av det som sagts vid olika presskonferenser finns det ingenting som talar för att pojken utfört dåden under direkt inverkan av dödshjälpsdebatten. Morden har iscensatts på pojkens eget initiativ, och han lär själv ha uppgivit att ingen av patienterna bett om dödshjälp. När man diskuterar det som inträffat är det viktigt att hela tiden ha i minnet att misstanken att ett antal dödsfall skall förknippas med giftmord är oerhört avlägsen. Detta gäller såväl den personal som tjänstgjorde på kliniken som patologen-obducenten. Det är också viktigt att ha i minnet att avdelningen är belagd med gravt senildementa patienter, i de flesta fall mycket gamla patienter med kommunikationsoch minnessvårigheter samt i många fall med nedsatta mentala och kroppsliga funktioner. Som alltid när det inträffar dramatiska händelser kan man i massmedierna finna direkt motstridiga uppgifter. Det står emellertid utom allt tvivel att personalen under avsevärd tid hade konstaterat att något onormalt var på gång. Det ökande antalet dödsfall förbryllade alla på avdelningen. Men för alla utgjorde det uteslutande ett medicinskt problem. Ingen snuddade vid tanken att någon tog livet av patienterna, utan man utgick ifrån att det var ett medicinskt problem. Man forskade i obduktionsprotokoll, och där fick man hela tiden bekräftelse på att allt var i sin ordning. Redan i oktober skickade man en patient med egendomliga symtom till öronkliniken, men patienten återkom och till den akuta inflammationen fanns en tillfredsställande förklaring. Man hade funderingar om olika slags infektioner. Bl. a. hade den s.k. legionärsjukan förts på tal, och man hade också funderat på svampinfektion. En del av förklaringen till att man inte kom på vad som skedde ligger i patientklientelets art. De som vårdas på de s.k. sjukhemsavdelningarna har ofta varit mycket sjuka under lång tid, ibland flera år. Många av dem är svårt medtagna av sin sjukdom och ytterst mottagliga för exempelvis luftvägsinfektioner med bronkiter och komplicerande lunginflammationer som grasserar under den här årstiden. På avdelningen blev man alltmer bekymrad, och man diskuterade olika handlingsalternativ, bl.a. att evakuera avdelningen och att kontakta sjukhushygienikern och infektionskliniken. Det är viktigt att konstatera att man inom avdelningen till slut själv kom på att mord och mordförsök ägde rum. Förhoppningsvis kommer alla de olika utredningar som nu görs att kunna belysa de olika aspekterna av händelserna på Malmö Östra sjukhus, och förhoppningsvis kommer den rättspsykiatriska undersökningen att kasta ljus över de psykologiska skeendena bakom pojkens handlingssätt. Jag delar statsrådets uppfattning att åtskilligt görs för att förbättra långtidssjukvården men att mycket också återstår. Statsrådet talade allmänt om att långtidssjukvården borde prioriteras. Jag tror inte att det räcker med allmänt tal, utan man måste komma med konkreta förslag — det är det som människorna i dag förväntar sig. Jag vill erinra om de motioner om utbyggnad av långtidssjukvården som vårt parti lagt fram såväl 1977 som 1978 men som den borgerliga riksdagsmajoriteten röstat ned. I år har vi upprepat vår motion i vilken vi föreslår ett konkret handlingsprogram för åren 1980-1984 under vilken tid, enligt vår mening, 10 000 nya platser bör byggas. Vi menar att detta är en så viktig uppgift att staten bör vara beredd att ge landstingen bidrag. Jag vill ställa en direkt fråga till statsrådet: Är statsrådet beredd att stödja denna konkreta tanke på hur vi under en femårsperiod skall kunna bygga ut vår långtidssjukvård? Vidare har jag med stort intresse läst en intervju med statsrådet i tidningen Vårdfacket, där statsrådet säger att bristen på sjukvårdspersonal bara kan botas med kortare arbetstid och högre lön. Det är kanske litet ovanligt att ett statsråd så att säga blandar sig i löneförhandlingarna. Men eftersom statsrådet tydligen har uppfattningen att det är med högre lön som vi skall klara bristen på sjukvårdspersonal vill jag ställa ytterligare en fråga: Har statsrådet något konkret förslag om hur man skall kunna lösa denna sak? Kommer det att innebära statsbidrag till sjukvårdspersonalens löner? Eller vad innebär eljest konkret statsrådets uttalande på denna punkt?

Herr talman! Det jag nu kommer att säga blir i viss mån en upprepning av mitt långa svar, som jag tycker täcker de flesta frågor som ställts i anförandena här i dag. Men det skadar kanske inte att vi får en samlad överblick över alla dessa frågor. Många har här sagt att händelserna i Malmö måste betraktas som en synnerligen tragisk engångsföreteelse — det ordet har jag också använt i sammanhanget. Man kan t.o.m. säga att det är en unik händelse i svensk kriminalhistoria. Av en del artiklar i massmedia kan man få det intrycket att patienterna vid våra långvårdsenheter skulle vara rättslösa och framleva sina sista år i djup förnedring. På vissa håll har det också talats om en förtroendeklyfta mellan å ena sidan patienterna och deras anhöriga och å andra sidan de vårdansvariga. Jag vill bestämt vända mig mot en sådan beskrivning av långtidssjukvården. Även om det fortfarande råder en besvärande brist på resurser inom både den öppna och den institutionella långtidssjukvården, görs det betydande insatser på olika håll i landet för att få till stånd en bättre fungerande och mänskligare långtidssjukvård. Många av talarna har också understrukit detta, och jag anser det även för min del vara angeläget att göra det. Jag sade tidigare att åtskilligt återstår att göra och att vi fortfarande har en betydande brist på vårdplatser inom långtidssjukvården. Sådana öppna och halvöppna vårdformer som hemsjukvård och dagsjukvård har inte byggts ut tillräckligt, och den sociala servicen för äldre är på många håll också bristfällig. Det är angeläget att dessa brister rättas till. En kraftig satsning på åtgärder inom äldreomsorgen är viktig redan av dessa skäl. Till detta kommer att antalet gamla människor kommer att öka snabbt under de kommande 10-15 åren. År 1975 var antalet pensionärer över 65 år 1 250 000. År 1990 beräknas antalet pensionärer vara ca 1 470 000. Samtidigt kommer antalet personer över 80 år att öka proportionellt ännu snabbare. Eftersom vårdbehovet stiger brant med åldern kommer betydande insatser av samhället att krävas. Regeringen är klart medveten om detta. Regeringen förbereder därför en rad åtgärder för att skapa ett tryggt och mänskligt samhälle för de äldre, och jag vill gärna beröra några av punkterna i detta program. Inom regeringskansliet har det inrättats en äldreberedning. I beredningen ingår representanter för de departement som handlägger frågor beträffande de äldres förhållanden, nämligen för socialdepartementet, bostadsdepartementet, budgetdepartementet, utbildningsdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet och statsrådsberedningen. Socialministern är ordförande i äldreberedningen. Den skall behandla frågor som gäller de äldres levnadsförhållanden. Beredningen kommer till en början att ta upp frågor som gäller vård och boende. Beredningen kommer också att diskutera övergripande avvägningar inom äldreomsorgen. Som jag framhållit i det föregående är det nödvändigt att långtidssjukvården byggs ut snabbt. Vid de pågående överläggningarna mellan regeringen och Landstingsförbundet diskuteras just frågan om ekonomiskt stöd till utbyggnad av långvården. Jag vill för min del framhålla att jag anser att det är viktigt att utbyggnaden i första hand sker i form av små sjukhem med hemliknande miljö. Jag anser det väsentligt både för de äldre själva och för deras anhöriga och vänner att sjukhemmen placeras i den bygd där de äldre levat och verkat. En decentralisering av långvården bör således eftersträvas. Jag har här talat om hemsjukvården och framhållit att det är angeläget att få till stånd en snabb utbyggnad även av den. Frågan om sjukförsäkringens ersättning för hemsjukvård behandlas också i regeringens pågående överläggningar med Landstingsförbundet. För de äldres trygghet är det av största vikt att ett husläkarsystem kan byggas upp inom den öppna sjukvården. Enligt mina erfarenheter är det just de äldre som har särskilt stort behov av att veta att de har en viss läkare och distriktssköterska som de känner och som de kan få hjälp av när de behöver det. Regeringen kommer senare i vår att lägga fram ett förslag för riksdagen om husläkare. Det är också önskvärt att anhöriga som vårdar gamla, sjuka eller handikappade i deras hem ges ett bättre stöd. Regeringen kommer att tillsätta en särskild parlamentarisk utredning som skall pröva hur detta stöd kan förbättras. Bl.a. skall utredningen undersöka om det är möjligt och ändamålsenligt att införa ett system med ersättning från den allmänna försäkringen för sådan hemvård. Utredningen bör också undersöka möjligheten att införa en rätt till ledighet från förvärvsarbete för vård av anhöriga i hemmet. Jag vill också erinra om att regeringen i sitt budgetförslag för nästa budgetår har avsatt 3 milj.kr. för att stödja utvecklingsprojekt och försök av särskild betydelse för omvårdnaden och aktiveringen av de äldre. Socialdepartementets delegation för social forskning kommer också att ta initiativ till utökad forskning kring äldrefrågorna. Avsikten är att försöka intressera flera forskare för detta viktiga arbetsområde och entusiasmera dem till att ta fram forskningsprojekt där forskning saknas eller behöver kompletteras. Till Anna-Greta Skantz vill jag säga att förundersökningen i ärendet kring tragedin i Malmö är mycket omfattande och kommer att pågå flera veckor. Bl. a. utreds om någon bland den övriga personalen eller andra personer som haft med vården eller dödsfallen att göra har gjort sig skyldig till något straffbart. Socialstyrelsen hålls fortlöpande orienterad om utredningens gång. I övrigt vill jag inte uttala mig om detta, innan resultaten av förundersökningen och socialstyrelsens inspektionsrapport föreligger. Jag har alltså själv inte fått någon form av rapport utan bara en muntlig föredragning i frågan. Jag vill också gå in på Gunnar Biörcks direkta frågor. Han var litet missbelåten, eftersom jag inte hade uttalat mig om sittronder. Jag vill säga att jag inte ser sittronden som någon motsats till den traditionella ronden. Båda rondsystemen har sina fördelar, och de bör enligt min mening kombineras. Men det är givetvis viktigt för läkarna att se patienterna och för patienterna att få träffa läkarna. Sedan talar Gunnar Biörck också om att det behövs en sinnesändring i vår natur, och det vill jag väldigt gärna hålla med honom om. Han ville att jag skulle vara litet mer spontan i mitt svar. Det är jag nu när jag säger att jag väntar mig nya värderingar i vårt materialistiska samhälle, där man tar vara på människan som en helhet, bestående av kropp och själ och inte som ett paket av nerver och muskler. Vi bör ge vår behandling av gamla människor en ny dimension och även ta hänsyn till det i utbildningen. Till Göran Karlsson vill jag säga — och jag framhöll det också i mitt förra anförande — att det ankommer på socialstyrelsen att inom ramen för styrelsens samlade resurser besluta om tillsynsverksamhetens omfattning och inriktning. Det är alltså socialstyrelsen och inte jag som skall göra den interna prioriteringen. Jag vill också nämna att socialstyrelsen fr.o.m. den I juli 1977 tillförts en tjänst som handläggare för att bl.a. förstärka långtidssjukvårdens behov av tillsyn från centralt håll . Vidare finns sedan flera år tillbaka en heltidstjänst som föredragande läkare i långvårdsmedicin inrättad vid socialstyrelsen. fr.o.m. den 1 juli 1976 finns dessutom medel beräknade för en heltidstjänst som föredragande läkare i medicinsk rehabilitering för att få till stånd en vidareutveckling av detta inte minst för långtidssjukvården viktiga område. Jag anser att regeringen har ställt relativt goda resurser till socialstyrelsens förfogande för rådgivning och tillsyn inom långtidssjukvården. Jag vill här också erinra om den översyn av socialstyrelsens arbetsuppgifter och organisation — som Göran Karlsson också talade om — som pågår inom socialdepartementet. I det sammanhanget ägnas frågan om resurser för tillsyn och rådgivning särskild uppmärksamhet. Vidare har personalpolitiken i någon mån berörts i den här debatten. Vad gäller frågan om personalpolitiken kommer Karin Nordlander att få svar på en interpellation i detta ämne av utbildningsministern den 16 februari. Jag anser det inte lämpligt att föregripa den debatten. Något ytterligare besked hinner jag inte ge Karin Nordlander nu, men jag får väl gå upp en gång till.

Herr talman! När man hör Gunnar Biörck i Värmdö, Karin Nordlander och Anna-Greta Skantz,kan man konstatera att de olika personalgrupperna inom sjukvården har vältaliga företrädare här i kammaren — och på annat håll också. Självfallet har de olika politiska instanserna vältaliga företrädare här i kammaren. Den fråga jag inte kan undvika att göra är: Vem för egentligen patienternas talan, vem för egentligen de gamlas talan? Patienternas riksförbund har just i denna affär, som är utgångspunkten för den här debatten, försökt att i någon utsträckning göra det. Förbundet har dragit slutsatsen att man borde ha någon form av patientombudsmän och att förekomsten av sådana kanske inte hade hindrat det som inträffat men ändå inneburit en möjlighet att få fram patienternas aspekter bättre än som har skett i dag. Om statsrådet tar till orda fler gånger, skulle jag också gärna vilja få en synpunkt på hur man på ett effektivare sätt skall stärka patienternas rättigheter inom sjukvården. Man kan vidga den här aspekten i fråga om de äldres talan och de äldres möjligheter att göra sig hörda till att omfatta samhället som helhet. I så fall kan man konstatera att de äldres status är låg och de äldres möjligheter till medinflytande är ytterligt bristfälliga. Sannolikt är det en förklaring till många brister också när det gäller vården av de äldre. Mot den bakgrunden vill jag gärna notera några viktiga punkter i det äldreprogram som regeringen presenterade häromdagen och där regeringen sålunda utfäste sig att ha överläggningar med pensionärsorganisationer, innan den fattar beslut om saker och förhållanden och reformer som är väsentliga för de äldre i samhället. En sak, som kanske kan förefalla minimal och symbolisk men vars symbolvärde är viktigt, är att man också tar med representanter för pensionärsorganisationer i statistiska centralbyråns indexnämnd, som ju fastställer hur index skall utformas och slå igenom för de äldre på deras pensioner. Jag vill notera detta, eftersom det är ett nytt grepp, som fördelaktigt skiljer sig från den något sterila vårdplatsexercis som socialdemokraterna har varit experter på i årtionden. Självfallet skall vi bygga de vårdplatser som behövs, men vi måste vara medvetna om att det är varken möjligt eller humant att lösa hela vårdproblematiken genom att bygga jättestora institutioner. Vi måste i stället kapa köerna i den andra ändan genom att försöka hålla de äldre aktiva så länge som möjligt, genom att låta dem bo, arbeta och verka tillsammans med oss andra, genom att ge dem ett inflytande och genom att finna nya vårdformer, som gör att de inte så snabbt behöver komma in i de stora institutionerna. Jag noterar med tillfredsställelse detta nya grepp i äldrepolitiken. Avslutningsvis några ord om det som min interpellation koncentrerade sig på: vården i livets slutskede.

Det finns självfallet lagliga regler, och statsrådet har redovisat dem, men det finns inte en tillräckligt klar laglig reglering av under vilka förhållanden en människas egen vilja skall kunna beaktas — kanske en människas vilja att få den plågsamma dödsprocessen förkortad. De fakta som jag redovisat här kommer från utredningen om sjukvården i livets slutskede. Det finns fler fakta därifrån som jag har redovisat i interpellationen, t.ex. att av de 202 patienterna i den aktuella undersökningen bara åtta hade fått ”adekvat smärtlindring”. Detta är utredningens eget uttryckssätt. Viss smärtlindring hade fler fått, men adekvat smärtlindring hade endast åtta av 202 patienter fått. Det innebär alltså att detta är ett levande och akut problem. Då är den enkla fråga som fler och fler ställer sig — och jag vill betona att det är fler och fler äldre människor som ställer sig denna fråga — om inte deras vilja skall respekteras. Det är inte alls så att det är främst yngre människor, som kan räkna med några årtionden till i livet, utan det är de äldre människorna, de som har en direkt närhet till problemet och som ofta har direkt erfarenhet genom äldre anhöriga, som ställer sig den frågan. Om de kommer till den övertygelsen, att de inte vill att man skall uppehålla livet på dem — så länge som nu ofta sker —skall icke då den viljan respekteras? Den vilja som kanske finns hos de flesta —- att man skall upprätthålla livet så länge som möjligt skall självfallet också respekteras; man skall kunna vara trygg i sjukvården. Men fler och fler människor ställer sig också den andra frågan, och det är den fråga som även jag har ställt här och som jag hoppas att utredningen om sjukvård i livets slutskede nu verkligen tar itu med. Annars kommer vi att få anarki på det här området, och det tror jag ingen är betjänt av.

Herr talman! Nej, fru statsråd, jag har inte sagt att man skall tillämpa ministerstyre över socialstyrelsen. Jag efterlyste statsrådets synpunkter och undrade om hon anser att tillsynen över långtidsvården är tillfredsställande ordnad. Vill statsrådet nästa gång svara på den frågan, eftersom det är den som är det väsentliga i det här sammanhanget och inte att man har tillsatt en eller annan tjänst på den eller den avdelningen eller den eller den byrån inom socialstyrelsen. Det svar som statsrådet gav i det fallet är inte alls tillfredsställande. Om man exempelvis vet att verksledningen till sitt förfogande på sitt kansli har I milj.kr. mera att röra sig med än vad långvårdsbyrån har, kanske detta kan tjäna som ett exempel på vad jag menar när jag säger att man måste se till att man kan ge den byrå som har hand om den viktiga tillsynsverksamheten de medel den måste ha. Statsrådet kan aldrig svära sig fri från att ta ställning i en sådan fråga. Hon måste driva den här saken, bl.a. genom att ta upp resonemang med socialstyrelsen. Om de inte begriper eller inte vill göra något åt saken är det en ministers skyldighet att se till att medel inte saknas i det här avseendet. Fru Lindahl sade att regeringen tillsatt en äldreutredning. Det är bra. Det är alldeles utmärkt att man gjort det. Men vad anser fru Lindahl rent konkret att man skall göra? Skall man även i fortsättningen bygga ut långvården? Här talar Per Gahrton om att vi driver vårdplatsexercis. Men Per Gahrton har avstyrkt de motioner Anna-Greta Skantz talade om där vi begärt att långvården skall byggas ut för att ge fler platser. Kom ihåg att vi inte har för många utan för få vårdplatser! Vi måste se till att det behovet fylls. Men dessutom måste vi ge långvården mer innehåll. Vi måste se till att hemsjukvård kan ordnas med anknytning till sjukhusen så att de gamla, så länge det går, kan vårdas i sina hem. Kom inte och tala om vårdplatsexercis när ni har försökt hålla tillbaka varje insats vi har velat få till stånd för att den här vårdverksamheten skulle bli ordentligt uppmärksammad! Jag upprepar min fråga till statsrådet Lindahl: Anser statsrådet Lindahl att tillsynsverksamheten är tillräcklig? Jag skulle också vilja ha en liten upplysning om hur fru Lindahl ser på förhållandet att den ene av läkarna vid Malmökliniken sjukskrev sig men ändå fick upprätthålla sin tjänstgöring vid privatkliniken. Det kan vara rimligt att få statsrådets syn på den frågan belyst.

Herr talman! Per Gahrton frågade vem som för patienternas talan. I dag är det enbart sjukvårdsbiträdena som kan föra deras talan. Svårigheterna för dem att komma i kontakt med de ansvariga försökte jag beskriva i mitt inlägg. Jag kan instämma i att tillsättandet av en patientombudsman kan vara en möjlighet att förbättra kommunikationerna mellan patienterna och de ansvariga. För att ytterligare understryka vad jag framförde i mitt tidigare inlägg vill jag citera en del av ett nödrop som dagoch nattpersonalen på avdelning 17 på S:t Eriks sjukhus i Stockholm har skrivit: ”Hjälp! Vi varken hinner eller orkar ge våra patienter ens en dräglig omvårdnad! Den successiva försämring som vi märkt under de senaste åren har under sommaren lett till ren vårdslum. —-—-- Vi hinner inte tvätta patienterna ordentligt! Tandborstning och munvård blir lidande. Klippa naglar, kamma hår, raka hinner vi över huvud taget inte med. Anhöriga påpekar, vädjar eller skäller ut oss i ren förtvivlan över hur deras närmaste blir lämnade utan tillräcklig tillsyn och hjälp. Vad skall vi svara? Vi räcker inte tilll” Någon högre ansvarig finns sällan på avdelningen, och de beskriver sin arbetssituation med några exempel. De talar om patienter som är inkontinenta och varken kan hålla urin eller avföring: ”Under andra arbetsförhållanden skulle vi hinna passa med bäcken oftare. Nu hinner vi inte ens svara på ringningarna i tid utan det kommer i sängen i stället. Många katetrar sätts in i onödan . Har en patient legat i nedkissad säng, hinner vi inte tvätta av den kladdiga kroppen, lakan byts i en hast och personalen rusar vidare till nästa som kallar på hjälp.” Man talar om patienter som måste matas, hur det går till och hur det måste skyndas på. I stället blir det en flaska dropp per dygn som räddar situationen. Tabletter får komma i stället för den tid det tar att mata patienterna. Man frågar sig om det inte vore bättre — även krasst ekonomiskt sett — att man fick tid för att sköta patienternas mathållning. Ett annat problem som påtalas är personalomsättningen, och man säger: ”Varje morgon är vi ett nytt gäng som ska jobba ihop. I bästa fall är en eller två ordinarie. Oerfarna, outbildade vikarier slängs in i arbetet utan ordentlig handledning. Morgonrapporten måste gå snabbt och blir för dessa nya helt obegriplig. Ingen har tid att förklara diagnoser och vårdåtgärder. Sjuksköterskorna, som ju egentligen har en handledande och undervisande funktion, hinner ej med detta på grund av att det saknas vikarier.” Sedan angriper man en artikel i Dagens Nyheter, där det sagts: ”Även Stockholmssjukhusen kan få en viss överbeläggning sommartid, men hälsooch sjukvårdsnämnden har hittills inte fått några larmrapporter.” Man frågar sig hur nämnden kan uttala sig på det sättet. ” Vi har ju ständigt överbelagt. Det är ett slag i ansiktet på personalen, när sådana välkända fakta förtigs. Vi har oftast tre till fyra patienter i korridoren, det gäller inte enbart sommartid. Ibland tvingas vi lägga svårt sjuka patienter här, utan sängbord, utan ringklocka, helt utlämnade till allmänt beskådande. De får sköta sin toalett halvt om halvt dolda bakom en skärm — så länge skärmarna räcker. En sådan sängplats bjuder varken dageller nattro. Dessutom blir trängseln i korridoren minst sagt besvärande. För att kunna passera en sådan ”vårdplats” med en annan säng måste man först röja väg: skärm, hink, provisoriskt sängbord m.m. som blockerar vägen. Har ansvariga för brandinspektionen gett dispens?” Man säger vidare att det kanske visserligen kommer att bli bättre under hösten, men problemen kvarstår med hög personalomsättning, ökande vårdtyngd och brist på utbildad personal. Något genomgripande måste göras. Här kommer då det berättigade kravet på en ökad personaltäthet. Personaltätheten är i dag lägre inom långvården än inom den övriga sjukvården. Statsrådet säger i sitt svar att såväl regeringen som berörda myndigheter kommer att göra vad på dem ankommer för att förbättra långtidssjukvårdens villkor. Då måste jag ställa frågan: Betyder det att statsrådet kommer att ge socialstyrelsen direktiv, så att fördelningen av läkare sker på ett för långtidsvården mer rättvisande sätt? Av våra i dag ca 17 000 läkare finns bara några hundratal inom långtidssektorn. Kommer statsrådet att medverka till att utbildningen i större utsträckning tillgodoser behovet av allmänläkare? Ansvaret för utökningen av övrig personal ligger ju i första hand på landstingen.

Herr talman! Jag kan ha förståelse för att statsrådet Lindahl med hänsyn till de utredningar som pågår inte vill besvara ett par av de frågor jag ställde och som gällde förhållandena i Malmö. Men det är ju statsrådet själv som har valt tidpunkten för besvarandet av Göran Karlssons interpellation, och det var därför som jag ställde mina följdfrågor. Till mina frågor i övrigt om intervjun i tidningen Vårdfacket och om inställningen till utbyggnad av åldringsvården kanske statsrådet kommer tillbaka, för de berörde ju inte samma problem. Jag har svårt att förstå Per Gahrton, när han tydligen blir irriterad över att vi här tar upp de förslag som vi socialdemokrater har lagt i fråga om utbyggnad av långtidsvården. Det måste vara någonting som är irriterande — jag upplever Per Gahrtons reaktion på det sättet. Göran Karlsson har redan berört de här problemen. Vi säger att de äldre skall kunna vara kvar i sina hem så länge som möjligt och att basen för äldreomsorgen skall vara det ordinära boendet. För att det skall vara möjligt måste bostaden göras så bra som möjligt och hemtjänsten och hemsjukvården måste byggas ut. Trots det uppkommer för många äldre en situation då de icke längre kan vara i hemmet utan måste få plats i långtidsvården. Det är den situationen som vi har pekat på och som vi menar att det är angeläget att man är beredd på. Sedan skulle jag vilja säga att det var den socialdemokratiska regeringen som 1974 tillsatte en utredning just med syfte att undersöka bl.a. åldringsvården. Resultatet av den undersökningen är presenterat i Pensionär 75, och där tycker jag att vi får en väldigt fin information om hur åldersoch förtidspensionärerna lever i dagens samhälle. Den redovisningen understryker att det finns brister i samhället och att vi måste göra ytterligare insatser. Det är därför vi har föreslagit att det skall tillsättas en parlamentarisk utredning som skall ta till vara alla de olika förslag som har kommit fram i bl.a. Pensionär 75. Vad vi menar att man skall ta upp är service, omsorg och vård för de äldre. Det är alltså inte bara frågan om fler platser i långvården, utan man måste naturligtvis satsa på åldringsvården över huvud taget. Det är därför jag har erinrat om den utredning som tillsattes 1974. Per Gahrton har här redogjort för ett program som man har inom hans parti. Jag tror inte att det är meningsfyllt att var och en här redogör för sitt partis program, men jag tror att det är ytterligt väsentligt när Per Gahrton frågar vem som talar för de äldre. Vem talar för patienten? Jag skulle vilja säga att det gör väl alla vi som är engagerade i debatten och som sysslar med långtidsvård och med sjukvård över huvud taget. Det är naturligtvis patienterna som är det väsentliga, och det är i kontakten med dem som vi får information och impulser till att gå vidare i arbetet.
Herr talman! Med anledning av vad Per Gahrton sade vill jag framhålla att i inställningen till arbetet för de gamla — både för deras rätt och för deras möjligheter att få vård — står Per Gahrton och jag jämsides bredvid varandra. Det finns inga motsättningar i det hänseendet, och det har väl också framgått under tidigare riksdagsdebatter.

Sedan ifrågasatte Per Gahrton om jag var tillfredsställd med att sjukvården vid livets slut inte var lagreglerad. Jag vill påpeka att jag har inte yttrat mig om det. Jag har yttrat mig mot en passus i Per Gahrtons interpellation, som förde tankarna till att läkarna skulle ägna sig åt barmhärtighetsmord på ett ”oreglerat” sätt. Det enda oreglerade barmhärighetsmord vi har upplevt på senare tid har icke skett inom sjukvården, vilket Per Gahrton kanske är medveten om. Det ärendet ligger nu i högsta domstolen. Jag vill emellertid säga, eftersom det har givits upplysningar här om utredningen om sjukvård vid livets slut, att jag som medlem av den utredningen har pressat på för att komma fram till klargörande ställningstaganden i de här sakerna, men hittills utan framgång. Huruvida utredningen blir klar under våren 1979 bedömer jag som ganska osäkert. Däremot hoppas jag att utredningen inte skall släppa sitt uppdrag innan den har kommit fram till ett ställningstagande i de frågor som Per Gahrton här har aktualiserat. Det här med testamenten är ju en sak som förekommer i många länder och som är kringgärdad av väldigt vattentäta regleringar för att sådana testamenten skall kunna träda i kraft. Problemet är oerhört svårlöst av många skäl, bl.a. därför att döende människors värderingar successivt förskjuter sig, vilket man bl.a. kan läsa om i Reidar Ekners bok Efter flera tusen rad. Jag har alltså icke tagit någon definitiv ställning till denna fråga. Jag arbetar med problemet och jag finner det mycket svårlöst, men jag hoppas ändå att man skall kunna komma fram till någonting som kanske bättre tillfredsställer Per Gahrton än de nuvarande förhållandena.

Herr talman! Först till Göran Karlssons fråga om jag anser att den tillsyn som utförs av socialstyrelsen är tillfredsställande. Som Göran Karlsson vet, pågår en översyn av socialstyrelsens framtida organisation inom socialdepartementet. Man kommer att utvärdera och beakta de synpunkter som kan komma fram när det gäller tillsynsfrågan. Vidare frågar Göran Karlsson om jag anser att långtidsvården behöver byggas ut. Svaret är naturligtvis ja. Vi underhandlar f. n. med Landstingsförbundet om just ersättningsfrågor när det gäller långtidssjukvården. Detta ingår i ett paket där vi prioriterar långtidssjukvården, som jag tidigare framhöll.

Vi bereder f. n. ärendet inom socialdepartementet, och vi kommer att lägga fram en proposition i vår som gäller just dessa ansvarsfrågor. Beträffande läkarnas ansvarstagande i Malmö och delen av privat arbete vid sidan av det offentliga vill jag säga att medicinalansvarsnämnden just håller på att utreda frågan. Jag gillar naturligtvis inte att läkarna missbrukar möjligheterna att fördela sina arbetsinsatser mellan den offentliga sjukvården, där de är anställda, och eventuell privat praktik. Till Svea Wiklund, som frågade om rekryteringen av beredskapsarbetare, vill jag säga att Sten Svensson interpellerat i frågan och att interpellationen kommer att besvaras i morgon. Därför går jag inte in på det. Karin Nordlander har föreslagit att man skall tillsätta en parlamentarisk kommission med anledning av händelserna i Malmö, men jag tycker inte att det finns någon motivering för en sådan kommission. Av den redovisning som jag lämnat här i kammaren i dag framgår det att förundersökning pågår. Det blir därefter domstolens sak att avgöra om även någon annan bland personalen eller om andra personer som haft med dödsfallen att göra har gjort sig skyldiga till något straffbart. Vi vill nu få snabba resultat när det gäller utbyggnaden av långtidsvården, och därför har vi tillsatt den här äldreberedningen. Vi menar att man fortare kommer fram genom denna än genom att tillsätta en parlamentarisk kommission. Jag vill här helt kort beröra utbildningen och forskningen inom långvårdsmedicinen. Först vill jag framhålla att det är angeläget att långvårdsmedicinen får en starkare ställning inom läkarutbildningen och forskningen. Jag vill erinra om att regeringen har beslutat att fr.o.m. den 1 januari i år förlänga vidareutbildningen för allmänläkare med sex månaders tjänstgöring inom långvårdsmedicin. Det är ju allmänläkarna som i första hand kommer att tjänstgöra som läkare på sjukhemmen. Det är också av intresse att ta upp litet grand av forskningen kring de äldre och långvården. Vi har från budgetåret 1976 80 har vi tagit upp en professur i samma ämne i Umeå. Regeringen har därvid räknat med att forskningen rörande äldrevård skall spänna över ett brett fält med beaktande av bl.a. de somatiska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar människorna. Forskningen bör sålunda knyta an till såväl hälsooch sjukvård som socialvård. UHÄ har anmält att verket i nästa anslagsframställning kommer att föra fram ytterligare förslag för att förstärka forskningen inom detta viktiga område. Utbildning i långtidssjukvård kommer också att särskilt övervägas vid regeringens ställningstagande till de förslag angående högskoleutbildningen som har lagts fram av utredningen Vård 77.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lindahl för svaret vad beträffar patientombudsmän. Jag förutsätter att förslaget får en mycket positiv behandling, så att vi på det sättet kan stärka patienternas rätt inom sjukvården. Det behövs en sådan förstärkning, även om självfallet alla personalkategorier har den målsättningen att de företräder patienterna — så är det inom alla vårdområden. Men samtidigt säger erfarenheten att patienterna behöver en egen företrädare på ett kraftigare markerat sätt än vad som är fallet i den ordning som vi i dag har. Jag noterar en nyansskillnad mellan Göran Karlsson och Anna-Greta Skantz, till Anna-Greta Skantz förmån. Jag tycker att det är väldigt viktigt och vill ta fasta på att man nu hos en del socialdemokrater finner en mer medveten förståelse för att långvårdsoch åldringsvårdsproblematiken inte kan lösas genom att man bygger bort köerna. Det är en helt felaktig förhoppning, om någon skulle ha den. Köerna kommer att växa så, att man inte kan bygga i fatt dem, om man inte satsar mycket energi på att kapa köerna i den andra ändan — minska vårdbehovet och rehabilitera dem som kommer in i vårdinstitutionen. Det är denna nya inriktning som man i dag kan spåra i regeringens politik, en inriktning som det fanns alldeles för litet av under de 44 år som socialdemokraterna administrerade det samhälle där grunden lades till en gigantisk utslagning och utstampning av den äldre generationen. Det är ett historiskt faktum att detta skedde under socialdemokraternas 44 år. Att vi har tillåtit ett samhälle att växa fram där de gamla i stor utsträckning står utanför är ett av de största problem som vi i dag har. Det är detta vi försöker reparera nu. Under det reparationsarbetet skall vi självfallet bygga de platser som behövs. Jag upprepar det, och jag instämmer i det avseendet till fullo med statsrådet Lindahl. Men vi måste också ta hänsyn till fakta som visar att det finns andra möjligheter. Låt oss ta pensionärsundersökningen, som Anna Greta Skantz refererade till. I den anges att 22 96 av alla långvårdspatienter skulle kunna skrivas ut till för patienterna bättre boendeoch vårdformer. Det är en oerhört intressant siffra, som vi måste ta fasta på. Pensionärsundersökningen är en generell undersökning, som skall vara representativ för hela landet. Vi kan ta ett annat exempel, som redovisades i Landstingsförbundets tidskrift för några månader sedan. Södra Kalmar län har en vårdplatstäthet på bara 3,5 ” voav samma befolkningsgrupp. Ändå säger man där att man inte har någon vårdplatsbrist, eftersom man har lyckats skapa så pass rehabiliteringseffektiva inrättningar att 80-85 96 av alla som kommerin i långvården efter viss tid kan skrivas ut. Eller ta rapporten från Stockholms läns landsting, där det visade sig att en mycket betydande del av de utskrivningsfärdiga långvårdspatienterna fick vänta i över ett halvår på att bli utskrivna därför att andra, öppnare vårdformer var otillräckligt utbyggda! Har man med alla dessa fakta i bilden, då kan man inte med Göran Karlssons envishet ständigt som sitt huvudnummer i långvårdsdebatten ha att tala om vårdplatsutbyggnad. Då kan man inte heller som socialdemokraterna i förra årets partimotion om långvården säga att sjukhemsutbyggnaden är långvårdens nyckelfråga. Nej, långvårdens och åldringsvårdens nyckelfråga är hur vi skall minska vårdbehovet, hur vi skall tillåta de gamla att vara aktiva i samhället och på det sättet vinna både mänskliga och ekonomiska värden och uppskjuta behovet av vård på institutioner. Om man har kontakter med äldre människor, vet man att de självfallet vill att det skall finnas en vårdplats när de behöver den, men det de vill ännu mer är att deras personliga behov av den vårdplatsen skall dröja så länge som möjligt. Hur mycket personalen än lägger ner av engagemang och arbete — och det gör man i överväldigande grad — och hur mycket man än satsar, så är ändå praktiskt taget alltid ett liv i en långvårdsinstitution sämre och har en lägre livskvalitet än ett liv i friare former eller i det egna hemmet. Och jag tror att långvårdspersonalen instämmer i det. Man hävdar inte att den vård man kan ge är bättre än ett liv i hemmet, man hävdar att den är så bra den kan bli och att man gör vad man kan. Det tror jag också att man gör, men denna betygelse för personalens insatser får inte göra oss blinda för att det ändå är bättre för de äldre, om vi kan undvika att de måste vårdas inom långvården. Avslutningsvis bara ett tack till Gunnar Biörck i Värmdö för det besked han ger från utredningen. Det ger mig upplysningen att man tar seriöst på testamentsproblematiken. Den är mycket svår — det är det ingen som förnekar — men den måste få en allsidig belysning för att vi skall bli säkra på om den är användbar eller om den är ett debattuppslag som faller på de komplicerade juridiska och andra problem som finns. Vi vet nu i alla fall att utredningen kommer att undersöka saken. Dröj gärna några månader längre, om det behövs för att verkligen penetrera den här problematiken!

Herr talman! Per Gahrton slår bokstavligen frivolter när han skall försöka misskreditera socialdemokratin i dess arbete för att förbättra tillvaron för människorna. Det var egentligen inte Per Gahrton som diskussionen skulle gälla utan sjukvården och förhållandena i Malmö, men jag måste tyvärr ta några minuter i anspråk för att tala om för honom vad socialdemokraterna verkligen har gjort. Det råder ingen skillnad mellan Anna-Greta Skantz och mig, inte ens en nyansskillnad. Om Per Gahrton hade lyssnat, så hade han hört att jag bl.a. sade att vi måste tänka nytt när det gäller åldringsoch sjukvården, att vi måste se till att förbättra hemsjukvården och göra den sjukhusanknuten. Det finns inte ett hårstrå i skillnad mellan våra bedömningar. Men det är klart att är man van att förstora allting, som Per Gahrton brukar göra, blir det en sådan slutsats man drar när man inte lyssnar på vad vederbörande själv säger. Under de 44 år socialdemokratin satt vid styret i landet genomförde den bl.a. en förbättrad folkpensionering. Vi införde också ATP, om möjligen Per Gahrton glömde bort det. Vad var vår avsikt med den? Jo, att ge utslitna arbetare och tjänstemän möjlighet till en skyddad och trygg tillvaro på ålderdomen. Vad är det för dumheter som Per Gahrton söker göra gällande? Det är helt orimliga beskyllningar mot socialdemokratin. Är det något fel på den utbyggnad av sjukvården som skett under de här åren? Är det fel när vi föreslår utbyggnad av långvården? Där saknas fortfarande resurser. Men Per Gahrton är så fången i sin beskrivning av socialdemokratins politik att han gör halsbrytande volter i det fallet. Nej, Per Gahrton, läs historien, som Gunnar Helén en gång förkunnade för Folkpartiets ungdomsförbund! Jag är övertygad om att då kommer inte Per Gahrton att upprepa vad han sade från talarstolen nyss. Så till statsrådet Hedda Lindahl — egentligen skulle jag ha sagt detta i mitt förra anförande. Det är naturligtvis rörande när fru Lindahl talar om införandet av husläkare. Jag skulle bara vilja fråga: På vilket sätt skall husläkarna komma in när det gäller åldringssjukvården och långtidssjukvården? Där har de naturligtvis inte stora möjligheter att påverka det hela — det måste ske på annat sätt. Jag är glad över det besked som fru Lindahl gav om att hela socialstyrelsen skall ses över i samband med omorganisationen. Men jag förutsätter att man då också kommer att ägna verkligt stor uppmärksamhet åt just den tillsynsverksamhet som jag har beskrivit såsom icke tillfredsställande i Sedan gav fru Lindahl ett halvhjärtat svar på min fråga om läkarnas privattjänst. Där tycker jag att fru Lindahl inte skulle ha sagt att hon inte gillar det hela. Jag skulle vilja rekommendera henne att säga ifrån: Det är otillfredsställande att en läkare som är anställd i samhällets tjänst och sjukskrivs från denna tjänst ändå är friskskriven för att han skall kunna tjänstgöra i den egna praktiken. Där tycker jag att det skulle ha varit välgörande, om fru Lindahl givit besked om att det här icke är någon tillfredsställande ordning. När det gäller utbildningen skall jag ge fru Lindahl en eloge för det hon sade om ökad läkartillgång och mera läkare till långvården. Det tycker jag att hon gott kunde ha sagt redan i interpellationssvaret. Men fortfarande skall man komma ihåg att fru Lindahl inte har berört den utbildning som rör de verkliga tungviktarna på långvårdens område, nämligen sjukvårdsbiträdena, undersköterskorna osv. Jag tycker att man där måste se till att utbildningen verkligen blir något annat än vad den är nu, och jag förutsätter att denna debatt ändå kan ha fört den frågan framåt. Det är alldeles uppenbart att ingen har velat söka syndabockar i den här debatten. Den djupt tragiska händelsen i Malmö har upprört oss alla. Men viktigare än att rota i vad som varit, det är att man skapar förutsättningar för att inte någonting liknande händer igen. Förhållandena i Malmö har tydligen varit bristfälliga, framför allt på läkarsidan, och det tycker jag att man måste slå fast. Herr talman! Jag kan säga att jag nu är mera nöjd med de svar jag fått än med interpellationssvaret. Men det är ytterligare ett par saker som kräver tillrättaläggande.

Herr talman! Jag har försökt säga att det löser inga problem om man försöker få fram syndabockar i ett enskilt fall. Det ger inte personalen en enda timme i ökat arbetstidsunderlag eller en enda ny tjänst. Och ändå vet vi att den yttersta orsaken till det som hänt vid Östra sjukhuset i Malmö är personalsituationen. Om ingenting görs åt personalens arbetsförhållanden, måste ansvariga politiker också ta ansvaret för vad som händer inom vårdsektorn. Det är uppenbart att det som inträffat i Malmö beror mindre på individuella misstag än på verkliga brister i hela vårdsystemet: bristande kommunikation mellan olika personalkategorier, felaktiga rutiner, otillräckliga personalresurser. Och ansvariga för dessa brister är styresman, sjukvårdsförvaltning och socialstyrelsen. Märkligt är att de som nu genomför de här utredningarna är samma individer och instanser som är ansvariga för långvården i Malmö. Är de i det här fallet opartiska? Behövs det här inte en utomstående opartisk organisation, exempelvis en motsvarighet till haverikommissionen? Socialstyrelsen, som är ansvarig för fördelningen av läkare, måste också allvarligt överväga sina insatser. Läkarresurserna måste fördelas på ett rättvisare sätt — efter behov och inte efter den status som olika tjänster ger. Det är på sjukhusen och i den öppna vården som läkarna behövs bäst. Men statusskalan ser ut så att högsta status är att bli hjärnkirurg. Den specialiteten lockar också med spännande och intressanta uppgifter som kräver en komplicerad utrustning. De områden där resurserna består av människor är inte lika intressanta. Lägsta status ger det alltså att vara socialläkare eller läkare inom långvården, där alla de utslagna människorna finns. Här finns också den största bristen på läkare. Så länge vi inte har tillräckligt med läkare måste fördelningen styras och kontrolleras via politiska beslut. Ansvaret härför vilar i första hand på socialstyrelsen. Fördelningen kan naturligvis också styras via utbildningen. Jag har här inte velat ta upp frågan om utbildningen, eftersom jag återkommer till det i en ny debatt. Jag vill slutligen säga att vi inte har någonting emot att de unga sätts på beredskapsarbeten, när det saknas jobb. Invändningar häremot har framkommit i olika diskussioner. Det finns emellertid vissa krav som måste gälla för beredskapsarbeten. För det första får beredskapsarbeten inte inrättas på reguljära jobb eller för att täcka personalbrist. I de här aktuella fallet var det i stor utsträckning ett vårdjobb som utfördes. För det andra måste man kräva att de som har beredskapsarbeten inte — såsom skedde i det här fallet — lämnas utan den nödvändiga handledningen. Det gäller allt beredskapsarbete, men det är allra viktigast inom vårdsektorn. För det tredje måste alla beredskapsarbetare ha rätt till en introduktion om arbetets innebörd och funktion, så att de blir medvetna om vad det handlar om. Statsrådet tycks ju också vara överens med mig om att det bör gå till på det sättet. I det här aktuella fallet brast det när det gäller samtliga dessa ovillkorliga krav, och detta får naturligtvis inte upprepas i framtiden.
Herr talman! Jag är förekommen av Per Gahrton när det gäller pensionärsutredningens häpnadsväckande uppgifter. Tyvärr är det nog så att det finns människor på våra långvårdskliniker som inte skulle behöva vara där, om vi bara hade litet mänskligare känslor när det gäller vården av de gamla. Gamla människor vill i själ och hjärta inte bli isolerade från gemenskapen i det verksamma livet. Tyvärr är det alltför många som känner sig undanskuffade och utanför. Det var mot den bakgrunden som jag ställde frågan till fru Lindahl om hon trodde att den framtida långtidsvården måste få ett ändrat innehåll och en ändrad inriktning.

Herr talman! Jag tycker att jag i dag har försökt beskriva vilka förbättringar vi vill ha av det inre arbetet i långvården. Mycket av det jag har sagt har handlat just om detta. Jag skall svara på några av de frågor som nu har ställts. En fråga gällde utbildningen av annan vårdpersonal än läkare. Den frågan kommer att behandlas mycket ingående i regeringens proposition med anledning av förslagen i Vård 77. Därför tycker jag inte att jag behöver ta upp den nu. Det har vidare frågats om jag vill prioritera utbildningen av långvårdsläkare. Svaret på den frågan är ja. Vi har redan prioriterat långvårdssektorn, och vi kommer att göra det även i fortsättningen. Göran Karlsson ställde en fråga om läkarens arbetstid i det här fallet, i vad gäller — förhållandet mellan = privatläkeri och = offentlig sjukvård. Ansvarsnämnden är inkopplad på den frågan. Jag tycker därför att jag inte nu bör göra någon värdering eller ange någon personlig synpunkt. Jag sade i mitt förra inlägg att jag naturligtvis inte vill att en läkare skall missbruka sina möjligheter härvidlag; i första hand bör han naturligtvis uppfylla de skyldigheter som han har inom den offentliga sjukvården. Vi får se vad ansvarsnämnden kommer att säga i denna sak. Göran Karlsson är tyvärr skeptisk mot husläkaren — denna förträffliga person som vi väntar oss så mycket av även inom långtidssjukvården. Jag tänker mig honom som sjukhemmets läkare, och jag tänker mig honom som läkare för de gamla människor som slipper — såsom Per Gahrton uttrycker det — att utnyttja vår slutna åldringssjukvård. Husläkaren kommer naturligtvis att betyda oerhört mycket för den gamla människan. Han kommer att ge henne det stöd i den förebyggande hälsovården som hon så väl behöver för att kunna fungera i den egna miljön så länge som möjligt.
Herr talman! Tror verkligen statsrådet Lindahl på sagan om den där stackars husläkaren som skall sköta om allt? Tror hon att det finns läkare som orkar med alla dessa uppgifter? Husläkaren skall ta hand om befolkningen i produktiv ålder, och han skall dessutom vara långvårdsläkare på sjukhemmen. Jag tror att fru Lindahl har en alltför blåögd syn på hans möjligheter att verka.
Herr talman! Hjälp mig då, Göran Karlsson, att höja allmänläkarens och husläkarens status! Jag vet att det redan nu finns ett stort intresse bland unga läkare att gå in i husläkarsystemet med dess mera individuellt inriktade sjukvård. Hjälp till att höja husläkarens status!
Herr talman! Ingenting ändras därför att man inför ett husläkarsystem. Det innebär ju egentligen bara en påbyggnad av det system som landstingen redan har infört. Jag tror alltså inte att statsrådet Lindahl bör ha några stora förhoppningar om att det skall bli så mycket bättre med ett husläkarsystem. Jag tror inte att det är något fel på den status som en allmänläkare har. Kommer f. ö. husläkaren att få en bättre status?

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att en tillfredsställande transportförsörjning skall kunna upprätthållas via SJ vid en stängning av hamnarna i Norrbotten. SJ kan klara en del av det behov av extra landtransporter som uppstår om Norrbottenshamnarna måste stängas. Tillgängliga resurser i form av lok, godsvagnar och personal räcker dock inte till för att klara hela det extra behovet. Att hålla så stora reserver av lok och vagnar som skulle krävas i den issituation som nu råder skulle innebära en alltför kraftig belastning på SJ:s ekonomi. Som bekant har det skett en kraftig förstärkning av isbrytarresurserna under senare år. Därigenom kan sjöfarten pågå i betydligt större omfattning nu än tidigare, även under besvärliga isförhållanden. Enligt uppgift från sjöfartsverket är det f. n. inte aktuellt att stänga hamnarna i Norrbotten. I vilken mån det kommer att bli nödvändigt senare beror bl.a. på den kommande periodens vindoch temperaturförhållanden.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

En sådan här situation är naturligtvis ovanlig; den brukar inträffa endast en eller ett par gånger per tioårsperiod. Men om den inträffar, så är det givetvis viktigt att vi har en tillfredsställande beredskap, framför allt hos SJ, för att klara en del av den stora godsmängden. Det framgår också av statsrådets svar att SJ självfallet inte kan klara av hela den godsmängd som det kan bli fråga om ifall vissa hamnar kommer att stängas. Men jag tycker ändå att man bör kunna få fram en beredskap för den händelse att en stängning skulle bli nödvändig. Jag kan inte i statsrådets svar utläsa att man på regeringshåll tycker att det är angeläget att få till stånd en sådan beredskap. Det är visserligen inte aktuellt f. n. att stänga någon hamn, Nr 85 men det kan bli det. Inte förrän i mars månad börjar man som regel nå toppen i Tisdagen den fråga om isproblem. 13 februari 1979 Om man inte skärper beredskapen inom SJ, resulterar en eventuell stängning av någon hamn i att vi får en stor mängd tunga transporter på landsväg. Jag tycker det är angeläget med en beredskap som kan hjälpa till att Om den framtida 2 styra över så mycket som möjligt av dessa godstransponter till SJ.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om jag anser att investeringar som ensidigt gynnar ytterligare privatbilism i tätorter är i linje med de tankegångar som måste prägla en framtida trafikpolitik. Som jag har framhållit vid skilda tillfällen, bl.a. här i kammaren, kommer regeringen under våren att förelägga riksdagen en samlad trafikpolitisk proposition. Propositionen kommer bl.a. att behandla regeringens principiella syn på mål och medel i trafikpolitiken, den framtida vägpolitiken och kollektivtrafikfrågor, speciellt vad avser tätortstrafiken. De tankegångar som enligt regeringen bör prägla den framtida trafikpolitiken kommer således inom kort att redovisas för riksdagen. Jag är därför inte nu beredd att närmare gå in på Eva Hjelmströms fråga.

Herr talman! För omkring ett och ett halvt år sedan ställde jag en liknand2 fråga till den dåvarande trafikansvarige, herr Turesson, men inte heller då fick jag ett klargörande svar. Redan vid det tillfället pekade jag på vådorna av den förda trafikpolitiken — att den hårt drabbar tätorternas invånare och då främst barnen. Nu har det skett ett senkommet och yrvaket uppvaknande på ansvarigt håll. Det är bra, men det vore än bättre om det också gav praktiska resultat, och det snabbt. Det klagas ju över människors misstro mot politikerna, men vad annat kan man vänta sig när de ser hur politikerna agerar? Ta det exempel som jag tagit upp i frågan, ett principiellt viktigt sådant: Först beslutar Stockholms kommunalpolitiker med socialdemokrater och folkpartister i spetsen att bygga en jättelik högbro, som ytterligare kommer att underlätta för bilisterna att ta sig in i staden, en bro som byggs med huvudsakligen statliga medel. Ett år senare står samma kommunalpolitiker upp och säger: Nu skall vi göra det svårt för bilisterna att ta sig in i staden — nu skall vi stänga filer och införa tullar. Och det är också bra. Men varför då bygga denna gigantiska bro? Det 76 finns ingen som helst logik, inget som helst vett eller reson i dessa politikers handlande. Är det då konstigt om de blir misstrodda? Är det då konstigt om människor känner sig överkörda och blir förargade? Det enda rimliga vore ju, att om miljöskäl och mänskliga hänsyn visar att en planerad bro eller en planerad väg inte bör byggas, så skall vägverket vägra att bevilja anslag till kommunerna för den bron eller den vägen. Och alla de miljoner som man därigenom skulle spara skulle mer än väl räcka till för att bygga ut en mycket bra kollektivtrafik. Kommunikationsministern har alltså inte svarat på min fråga, och jag vill därför sluta med att precisera den något. Är Anitha Bondestam beredd att ge vägverket sådana direktiv att verket vägrar att ge anslag till projekt som uppenbarligen är vansinniga från miljösynpunkt, exempelvis högbron i Stockholm? Är Anitha Bondestam beredd att göra sådana lagändringar exempelvis beträffande infartsförbud eller biltullar som gör det möjligt att mycket snabbt minska privatbilismen i tätorterna? Och slutligen: Är kommunikationsministern beredd att satsa mer på kollektivtrafiken? Dessa frågor kräver människor i tätorterna, i Stockholm, ett svar på, och det nu!
Herr talman! Jag kan upplysa om att den trafikpolitiska propositionen kommer inom en månad. Då kommer vi att behandla de frågor som Eva Hjelmström har tagit upp här i dag.
Herr talman! Den trafikpolitiska propositionen kommer, säger Anitha Bondestam. Nu borde det ju inte vara särskilt svårt att ändå svara på mina frågor. Är man beredd att satsa på kollektivtrafiken eller är man det inte? Det går att svara ett rakt ja eller nej på en sådan fråga. Är man beredd att ta större hänsyn till miljöskäl än vad man gör i dag? I dag är det uppenbarligen så att vägverkets tilldelningsprinciper ensidigt gynnar en ohämmad privatbilism. Är man alltså beredd att vidta åtgärder för att hindra att barnen och andra boende i tätorterna blir lemlästade och dessutom avgasförgiftade? Jag tycker inte att det är svåra frågor, och jag tycker att man kan kräva ett svar på dem nu.
Herr talman! Den trafikpolitiska propositionen strävar till att uppnå en bättre trafikförsörjning för landets olika delar, och vi kommer givetvis att ta hänsyn till de olika mål som samhället i övrigt har uppställt. Detta kommer att vara en integrerande del i trafikpolitiken.
Herr talman! Uppnå en bättre trafikförsörjning, sade Anitha Bondestam. Men om jag inte helt missminner mig satte man upp det målet redan 1963. Vad den bättre trafikförsörjningen lett till vet vi ju i dag. Sedan hänvisade Anitha Bondestam till mål. Vilka mål? Är det sådana mål som främst tar hänsyn till människorna, de boende, eller sådana som främst tar hänsyn till bilisterna och bilfabrikanterna?

Herr talman! Åke Green har frågat industriministern om vilka insatser regeringen är beredd att vidta för att trygga sysselsättningen i Horndal. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som Åke Green påpekar arrenderar Boxholms AB Horndalsverken i Avesta kommun t.o.m. den 30 april 1979. Inom Iggesundskoncernen har man varit inställd på att försöka erbjuda de anställda i Horndal ersättningssysselsättning i viss utsträckning. Möjligheterna till detta har dock bedömts som mycket begränsade. Sedan förra våren arbetar på regeringens initiativ en arbetsgrupp i Kopparbergs län med representanter för lokala och regionala myndigheter och med fackliga företrädare på att finna alternativ sysselsättning. En mindre, mekanisk verkstad har etablerat sig i Horndal. Tyvärr har — enligt vad jag inhämtat — framtidsutsikterna för detta företag visat sig mindre goda. Däremot har domänverket tillsammans med en privat intressent övertagit och driver ASSI:s sågverk. Denna verksamhet inger vissa förhoppningar för framtiden. Även en mindre, kemisk industri förbereder etablering i Horndal. Arbetsgruppen kommer att fortsätta ansträngningarna med att skapa ytterligare sysselsättningstillfällen i regionen. Jag är väl medveten om problemen i Horndal och i Avesta. För egen del vill jag hänvisa till de arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska medel som står till buds för att stödja etablering och bevarande av företag inom området.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Samtidigt måste jag tyvärr konstatera att det saknar konkreta förslag till åtgärder för att trygga eller förbättra sysselsättningen i Horndal. I det avseendet skiljer sig svaret inte på något sätt från förre industriministerns, Nils Åslings, svar på en liknande fråga, som jag ställde i början av förra året. Det finns ingen anledning för mig att på nytt beskriva det allvarliga läget i detta samhälle. Förhållandena är säkert väl kända både för arbetsmarknadsministern och för kammarens ledamöter. Vi har åtskilliga gånger tagit upp problemen i Horndal, vilka också finns dokumenterade i kammarens protokoll. De förändringar som har skett är tyvärr bara till det sämre. Dessutom har vi nu att kämpa mot tiden. I runt tal återstår bara två månader tills Horndalsverken slår igen för gott, varefter 110-120 anställda blir utan arbete. Detta gäller då en kommun som i dag saknar alla möjligheter att erbjuda några som helst alternativa sysselsättningar. Jag har hört att Horndalsverken förra året gick med en förlust på i runt tal ett par miljoner. Om samhället skulle gå in och täcka Boxholms förlust skulle det således innebära — om man slår ut det hela på de människor som berörs, 110-120 personer, en kostnad per anställd på 15 000-20 000 kr. Det är, såvitt jag förstår, ett mycket rimligt pris, som ger den grupp som statsrådet talar om i sitt svar ytterligare någon tid för att i lugn och ro försöka skapa de alternativa jobb som krävs för att samhället i fråga över huvud taget skall få en enda liten chans att överleva. Det skulle vara intressant att höra statsrådets reaktion på det lilla tipset — som han får alldeles gratis av mig!
Herr talman! Låt mig till att börja med påpeka att mitt svar till Åke Green innehöll uppgift om tre företag som är i verksamhet i Horndal. Jag sade att deras framtidsutsikter är något olikartade. Det är för dem alla tre svårt att säga hur prognosen är, men det finns ändå en aktivitet. Jag nämnde också att regeringen har tillsatt en arbetsgrupp i Kopparbergs län, som arbetar för att finna nya etableringsmöjligheter i Horndal. Jag vill gärna, herr talman, påminna om att Horndal ligger i Avesta kommun, där vi så sent som i november beslutade att satsa 40 milj.kr. för att säkerställa en sysselsättning på sikt för ungefär 200 nyanställda — enligt de uppgifter jag har fått. Den satsningen gäller stränggjutningsanläggningen vid Avestaverket — en total investering på 210 milj.kr. Så visst har det skett en hel del i kommunen, det tror jag att Åke Green är beredd att hålla med om. Men det uppstår naturligtvis alltid en svår situtation när en arbetsplats av den här storleksordningen läggs ned, och det är det som motiverat de aktiviteter som satts i gång inom kommunen. En lösning enligt de tankegångar som Åke Green var inne på i sitt senaste inlägg skulle bara förlänga problemet — den är inte någon framtidslösning, och det är ändå sådana vi i första hand måste försöka finna.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det stora järnverket, alltså Avesta Jernverks AB, nu bygger sin stränggjutningsanläggning. Men det innebär tyvärr inte att man skapar fler arbetstillfällen. Prognoserna som Avesta Jernverks AB har lagt fram tyder i stället på att arbetsstyrkan successivt kommer att minskas ganska kraftigt. Sedan hör det också till saken att Boxholms bruk i dag behöver vartenda göt som man nu tillverkar i Horndal. Det är alltså inte fråga om någon produktion bara för produktionens egen skull. Vad jag menar är att man på något sätt måste finna en lösning så att Horndalsgruppen, den som finns omtalad i statsrådets svar, får litet mer tid på sig. Det framgår också tydligt av svaret att de satsningar som gjorts på några företag i mycket hög grad har inneburit besvikelser för samhället och människorna där. Jag tror inte att någon i Horndal har den uppfattningen att stålverket på sikt har några större möjligheter att klara sig. Vad man i dag önskar är litet mer tid.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig om jag är beredd att vidtaga sådana åtgärder att lämplighetsprövning i enlighet med gängse anställningsrutiner kan företas vid rekrytering av personer till företagsintern utbildning och beredskapsarbete. Vad Sten Svensson åsyftar är att han genom massmedia fått den uppfattningen att en arbetsgivare som anordnar beredskapsarbete eller arbetsmarknadsutbildning inte har något avgörande inflytande på vilken person som anvisas av arbetsförmedlingen eller dennes lämplighet. Jag finner det beklagligt att såväl Sten Svensson som andra människor bibringats denna felaktiga bild. I en debatt i denna kammare så sent som den I februari i år försökte jag skapa klarhet i de rutiner som gäller, men det finns tydligen behov av ytterligare klargöranden. Vad Sten Svensson tänker på när det gäller företagsintern arbetsmarknadsutbildning har jag svårt att förstå, eftersom det vid de former som förekommer fordras att den person för vilken bidrag utgår är anställd i företaget. Beslut om anställning fattas av arbetsgivaren. Myndigheter eller företag som är beredda att anordna beredskapsarbete anmäler detta till arbetsförmedlingen. Man ger samtidigt en beskrivning av arbetsuppgifterna och de eventuella krav på utbildning och erfarenhet som dessa ställer. Arbetsförmedlingen försöker därefter att anvisa en person som är lämplig för ifrågavarande arbetsuppgifter, dvs. uppfyller bl.a. de krav på utbildning och erfarenhet som har ansetts nödvändiga. Om anordnaren inte delar förmedlingens uppfattning om personens lämplighet för arbetsuppgifterna, kan anordnaren anmäla detta till förmedlingen och begära att anvisningen återtas. Finner förmedlingen att anordnarens bedömning är riktig, återtas anvisningen, och man söker finna annan lämplig person. Skulle anordnaren och förmedlingen inte komma överens i sin bedömning om den anvisade personens lämplighet, faller förutsättningen för att anordna ett beredskaps arbete i aktuellt fall. Enkelt uttryckt: det blir inget beredskapsarbete, eftersom förmedlingen inte kan anvisa någon som anordnaren är beredd att ta emot. För att undvika ytterligare missförstånd kring dessa frågor finns det anledning betona, att jag bestämt avvisar varje tanke på att arbetsgivarna ensidigt skulle få bestämma vem som skall ha ett beredskapsarbete. Hela syftet med beredskapsarbetet som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd skulle härigenom förfelas. Det vore dessutom en ordning som går stick i stäv mot de strävanden som ligger bakom bl.a. den av riksdagen under stor enighet antagna lagen om anställningsfrämjande åtgärder.

Herr talman! Jag har tagit del av debatten den 1 februari och övervägde då att återta interpellationen. Men med hänsyn till den fortsatta debatten i massmedia samt till det förhållandet att jag tagit upp andra aspekter på frågan kom jag fram till att det ändock vore värdefullt, om ytterligare klarlägganden kunde göras. Jag är därför tacksam att arbetsmarknadsministern har velat tillmötesgå denna önskan. Jag skall också ge ett exempel på den pressdebatt som jag åsyftar. I en dagstidning kunde man nyligen läsa följande förklaring till den uteblivna lämplighetsprövningen vid Östra sjukhuset i Malmö: ”Jo, säger, enligt TT, personalchefen, orsaken är att det handlar om ett beredskapsarbete. Enligt arbetsmarknadsverkets anvisningar skall man från sjukvårdsförvaltningens sida inte lägga sig i vem som erhåller beredskapsjobb inom sjukvården. Uppgiften förefaller minst sagt egendomlig. Gäller arbetsmarknadsmyndigheternas ord som lag i ärenden av detta slag? Har sjukvårdsförvaltningarna ingenting att säga till om när det gäller val av medarbetare på vårdområdet? I så fall måste någonting vara mycket snett.

Om den debatt som jag hänvisat till speglar ett verkligt förhållande, bör den ge oss politiker anledning att noggrant analysera problemen. Jag utgår från att vi diskuterar enbart personer som anvisas från arbetsförmedlingen, och jag utgår också från det förhållandet att företagens och myndigheternas anställningsrutiner tillämpas i samförstånd med berörda fackliga organisationer. Vi vet att lagstiftningen ålägger alla arbetsgivare — såväl inom den offentliga sektorn som inom det enskilda näringslivet — ett omfattande ansvar för all den personal som är verksam på en arbetsplats, bl.a. från arbetarskyddssynpunkt. Därför är det rimligt att arbetsgivarna har det avgörande inflytandet över vilka personer som skall få vara verksamma på en arbetsplats — oavsett om det gäller ordinarie anställning, praktikanställningar, beredskapsarbete eller företagsintern AMU-utbildning. Det förekommer ofta att personer med olika anställningsförhållanden deltar samtidigt i ett gemensamt arbetslag. Därför skall de parter — arbetsgivare och fackliga organisationer — som har det yttersta ansvaret för verksamhetens bedrivande också ha det avgörande inflytandet över vilka personer som skall delta i verksamheten. Beslut och ansvar skall alltid kopplas till samma huvudman. Vad som exempelvis hänt vid Östra sjukhuset i Malmö talar för att en sådan princip ständigt måste upprätthållas. Jag konstaterar nu att arbetsmarknadsministern har givit klara besked på de punkter som jag tagit upp i interpellationen, nämligen att det är arbetsgivarna som har det slutliga avgörandet. Det finns inga skäl för mig att begära några ytterligare förtydliganden. Herr talman! Genom svaret den 1 februari och genom det svar som har lämnats i dag borde all oklarhet vara skingrad. Jag ber att särskilt få tacka arbetsmarknadsministern för att han välvilligt har medverkat till detta.
Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga till Sten Svenssons inlägg här med kommentarer till mitt svar på interpellationen. Jag vill ändå framhålla det som stod redan i mitt svar, nämligen att det inte gäller ett ensidigt beslutsfattande från arbetsgivarens sida, utan man måste naturligtvis hela tiden ha i tankarna att vi vill skapa arbetstillfällen för arbetslös ungdom och att det är det som är det primära för att ha beredskapsarbete. Det är också därför som förmedlingen anvisar ungdomar till de arbetsuppgifter som en huvudman kan föreslå. Är det då så att anordnaren finner att den person som anvisats är olämplig, kan han påpeka det, och då får man ta upp ett samtal på det sätt som jag angav i mitt svar. Kommer man därvid inte överens, faller förutsättningarna för ett beredskapsarbete. Jag vill, herr talman, bara betona att här naturligtvis är ett tvåsidigt ansvar— både försöka att få fram arbetsuppgifter för ungdomar som är arbetslösa och att se till att det sker på ett sådant sätt att anordnaren känner sig tillfreds.
Herr talman! Jag tackar för det senaste tillägget som arbetsmarknadsministern gjorde. Jag har hela tiden utgått ifrån att vi har diskuterat förhållandet mellan arbetsförmedlingen och arbetsgivarna. Om en arbetsgivare rekryterar personer till beredskapsarbete eller motsvarande vid sidan om förmedlingen, kan jag förstå att statsrådet gör en klar markering mot detta i avslutningen av sitt interpellationssvar. Nu har jag ingen anledning att gå in på detta, utan jag har begränsat mig till att ta upp frågan om ansvarsfördelning mellan arbetsförmedlingen och arbetsgivarna. Ytterst gäller frågan att få ett så smidigt och bra fungerande samarbete som möjligt mellan berörda parter. Jag ber än en gång att få tacka arbetsmarknadsministern för att han velat klarlägga vad som gäller, nämligen att det är arbetsgivarna som i det här fallet ändå har det slutgiltiga avgörandet.